Herr talman! När man lyssnar till Nils-Olof Grönhagen kan man få intrycket att det är jag som lagt ned flottningen i Ångermanälven, men det är allsinte fallet. Flottningen är nedlagd av flottningsföreningen, och den består av företag och skogsägare. Inte heller har jag agerat i egen sak när jag här nu har förklarat att varje uppskov kan leda till att den upprustning av järnvägen som är angelägen inte kommer till stånd om flottningen bibehålls. Detta säger jag inte för att jag själv skall få någon fördel av det utan av den enkla anledningen att möjligheten att behålla och utveckla en järnväg som är så nedgången som denna hänger samman med att man får ett underlag i form av timmertransporter. Efter hand som järnvägen får det underlag som motiverar en upprustning kan den tjäna syftet att utveckla landsändan industriellt och på andra sätt. Det är därför jag har sagt min mening i det här fallet. Och kopplingen mellan en avveckling av buntflottningen och överföring av transporterna till järnväg är klart dokumenterad i både proposition och betänkande. Det finns skrivningar på flera ställen som bekräftar att man förutsätter att en nedläggning av flottningen kombineras med en upprustning av järnvägen. De som är beroende av flottningen ställer inte upp för att flotta, och om man specialdestinerar 60 miljoner för en transportled, då måste det rimligen bli en räntabel användning av den, annars är det inte god ekonomi. Man måste utgå från att de som behöver detta transportmedel ställer upp och använder det. Man kan inte bara flotta en liten del av virket. När det sedan gäller frågan om att finansiera en upprustning finns det här ett alldeles klart samband: Om riksdagen beslutar att ytterligare utreda frågan om buntflottning i Ångermanälven kommer det inte att bli någon start av järnvägsbyggnationen. Det är fel, herr Grönhagen, att påstå att det går att ha bådadera. Realiteten är den att SJ inte kommer att bygga eller upprusta någon järnväg om man inte får klarhet när det gäller möjligheten att få ett underlag i form av virkestransporter. Det är bara så. Man kan inte ha en järnväg bara för att barnen skall stå vid sidan och säga: Där går tåget. — Det går inte. Man måste ha något att transportera, och det är timmer vi skall ha möjlighet att transportera. Sedan kan vi så småningom bygga på med torv och annat.
Herr talman! Jag har inte sagt att herr Henricsson har lagt ned flottningen i Ångermanälven, men han medverkar kraftigt till att en nedläggning kommer tillstånd. Det skall bli intressant att få lyssna till Ådalens arbetare när de läser och lyssnar till Sven Henricssons propåer om sysselsättningen i Ådalen. Sedan säger han att det är fel att tro att man kan bygga båda delarna, att regeringen inte kommer att vara med på det. Jag förutsätter att det är riksdagen som beslutar och att det är regeringen som skall verkställa det beslut som riksdagen har fattat. Men det är möjligt att Sven Henricsson kan få rätt, därför att det händer titt och tätt att regeringen inte verkställer vad riksdagen beslutat. Men om Sven Henricsson och vi andra här i kammaren är bestämda i vårt sätt att göra våra uttalanden och fatta våra beslut, då vore det märkvärdigt om inte regeringen verkställer ett sådant beslut.
Herr talman! Det är bara så att ingen vill förstöra något när det gäller möjligheterna för flottningen. Flottningsföreningen har ju en gång lagt ner flottningen och är sedan inte beredd att ställa upp för några nya metoder när det gäller flottning. Däremot kan man förstöra det realkapital som finns och som beräknas till nära en halv miljon kronor i Forsmo-Hoting-banan. En vital järnväg kan vi få genom övre Ådalen, men det står och faller med om vi får de timmertransporter som det här öppnas möjligheter för. Jag menar att varje uppskov nu kommer att innebära risker för att man inte sätter i gång dessa arbeten, och därför vill man inte vara med och ta ansvar för detta. Vad beträffar att jag skulle ha ett speciellt ansvar här som politiker kan jag säga att jag är i gott sällskap. De flesta remissinstanser har faktiskt inte tillstyrkt förslaget. Kommunerna Sollefteå och Strömsund, som ligger i omedelbar anslutning till området, har inte heller tillstyrkt förslaget, utan de har varit här nere i Stockholm och bett på sina bara knän om en upprustning av järnvägen. De inser att detta skulle kunna bidra till att man fick möjligheter att utveckla denna landsända. Jag kan tala om att järnvägen har tvingats skaffa preliminära kontrakt, och det är riktigt att man gjort det. Det krävs ju sådana, och man har redan preliminära kontrakt på att frakta över hundra järnvägsvagnar per vecka fr.o.m. september, när banan eventuellt blir upprustad. Men det förutsätter att man helhjärtat ställer upp i ett läge, då andra tydligen inte vill ställa upp.
Herr talman! När det gäller att ställa upp i olika avseenden vill jag nog efterlysa Sven Henricssons möjligheter att ställa upp på ett riktigt sätt. Jag tror att Sven Henricsson utöver järnvägsfrågorna också skall ta sig en funderare på om de här skogsföretagen är bundna till järnvägen fortsättningsvis, ifall flottningen upphör och järnvägen rustas upp. Det finns ju landsvägstransporter också. Vad är det då som hindrar att företagen fraktar sitt virke per landsväg?

Men vi vill också att man vidare skall utreda möjligheterna till buntflottning i Ångermanälven, och det innebär att både järnvägen och flottleden står till förfogande. Järnvägen måste där ha utvecklingsmöjligheter för andra transporter än just transporter av virke till skogsindustrin. Men Sven Henricsson har tydligen inte uppfattat att de möjligheterna finns för framtiden.

Herr talman! I likhet med Curt Boström väckte jag under allmänna motionstiden en motion om flottningen i Piteälven. Men mitt sätt att utforma motionen och yrkandet gjorde att den hamnade hos arbetsmarknadsutskottet, där den enligt uppgift kommer att behandlas i morgon. Det är mot den bakgrunden som jag går upp i debatten här i dag, för om det skulle bli så att trafikutskottets hemställan i denna fråga bifalles finns det ju inte stora förutsättningar för att jag får min motion tillstyrkt av arbetsmarknadsutskottet. Bertil Jonasson höll ett mycket engagerat och vältaligt anförande om det fina med flottningen i Klarälven. Jag hade varit väldigt glad om han hade ansett att flottning t.ex. i Pite älv är lika välgörande för den bygden som flottningen är i Värmland.

Då kan jag inte underlåta att läsa upp vad utskottet skriver om flottningen i Pite älv. Utskottet pekar först på länsstyrelsens utredning, enligt vilken det anses samhällsekonomiskt motiverat med fortsatt flottning i Pite älv. Tyvärr är det dock nödvändigt att samhället vidtar åtgärder för att jämställa konkurrensförhållandena mellan flottning och lastbilstransport, anser länsstyrelsen. Sedan säger utskottet: ”Föredraganden erinrar i detta sammanhang om sin principiella inställning att såväl beslut som ekonomiskt ansvar för framtida flottning bör åligga den berörda flottningsföreningen. Statliga insatser för att finansiera flottningen är därför inte aktuella. Han erinrar också om att regeringen under hösten 1980, för att ge sysselsättningsfrågorna en rimlig lösning under kommande flottningssäsong, medgav att alla underhållsoch reparationsarbeten inom den berörda flottningsföreningens verksamhetsområde skulle få utföras som beredskapsarbeten.” Så långt har departementschefen sträckt sig, följaktligen till flottning under innevarande år. Detta har trafikutskottet yrkat bifall till. Det är med den motiveringen och med de skäl som jag anfört i den motion som nu har hamnat hos arbetsmarknadsutskottet som jag kommer att rösta för reservationen i denna fråga.

Herr talman! Mina synpunkter gäller i huvudsak Pite älv, och jag menar också att det är viktigt att det görs en samhällsekonomisk bedömning av vilket transportsätt som är bäst i resp. region. Den energisituation som vi befinner oss i talar också för att flottningen är att föredra.
Herr talman! Ja, vi skall väl inte förlänga den här debatten — det är många frågor som står på dagordningen. Jag vill bara svara Curt Boström och peka på vad utskottet skriver nederst på s. 3: ”Om ett bibehållande av flottningen har uppenbara samhällseko nomiska fördelar kan samhälleliga insatser liksom hittills bli aktuella för att underlätta flottningen. Föredraganden pekar i sammanhanget på de bidrag till vägar som kan lämnas samt att vissa arbeten i flottleder har kunnat utföras som beredskapsarbeten. Några särskilda medel härutöver anser han inte behövliga. Föredraganden tillägger att länsmyndigheterna har möjlighet att fortlöpande följa utvecklingen på transportområdet.” Det är väl svar nog.
Det menar jag är helt onödigt.

Herr talman! Jag har begärt ordet dels för att göra en kommentar till vad Bertil Jonasson har sagt, dels för att ställa några frågor till Sven Henricsson. Jag känner Bertil Jonasson som en mycket rekorderlig företrädare för sin bygd. Han har här på ett utmärkt sätt belyst vikten av att få behålla flottningen i Klarälven och lagt fram en rad utomordentliga skäl för att visa att det är nödvändigt. Precis samma skäl, Bertil Jonasson, finns både i Ångermanälven och i Pite älv. Nog är det konstigt att utskottets företrädare skall driva en så utpräglad bypolitik att man inte, när behoven är exakt desamma i de övriga älvarna, skall kunna gå med på att den frågan gås igenom på ett ordentligt sätt igen. Vi vet inte, herr Jonasson, hur mycket virke som går förlorat. Nils-Olof Grönhagen har just påpekat att kanske 100 000 m? virke blir kvar i skogen, om vi går över till den här metoden utan att ha synat den närmare. Skälet till att man vill ha kvar flottningen i Klarälven är just att så mycket timmer annars skulle gå förlorat. Sven Henricsson, som brukar vara en saklig debattör och gå igenom frågorna ganska noga, har på något sätt hamnat i ett läge som jag inte riktigt kan förstå. Vad han säger om järnvägen är helt felaktigt. Järnvägen är icke beroende av detta. Här gör herr Henricsson en utomordentligt farlig bedömning, för storföretagen som han allierat sig med — det är ju de som vill bryta flottningssystemet och gå över till nya metoder — är ingenting att lita på. När de väl har fått som de vill börjar de frakta på landsväg, och det kan inte herr Henricsson göra särskilt mycket åt. Att binda den här frågan så uttryckligt till frågan om järnvägen är alltså enligt min mening mycket farligt. Därmed är min fråga till herr Henricsson ännu mycket viktigare: Vad är det som gör att herr Henriesson i det här sammanhanget inte ser sysselsättningsriskerna för stora grupper av flottningspersonalen både i Ådalen och i Pite älv? Nå, Pite älv tycks han ju ställa upp på. Dessutom får man ju, som flera talare har påpekat, inte fram virket till skogsindustrin, och det är ett hot mot sysselsättningen i den industrin. Det finns, herr Henricsson, åtskilliga skäl att fråga om han ändå inte borde tänka om i det här sammanhanget. Här finns ett allvarligt hot mot sysselsättningen i herr Henricssons egen region. Och jag upprepar än en gång: Herr Henricssons påstående om järnvägen är felaktigt. När det gäller järnvägen är vi helt överens, och för att markera det behandlar vi inte den i det här betänkandet utan i det järnvägsbetänkande som vi skall diskutera, helst i morgon bitti men enligt någras mening tydligen om en stund. Det är där den frågan behandlas och inte här, och därför hänger frågan om järnvägen Forsmo-Hoting inte alls ihop med det här ärendet.

Herr talman! Det verkar på socialdemokraterna här som om flottningsnedläggningen hade börjat när den borgerliga regeringen kom till makten, men så är inte alls fallet. Vad gjorde ni under den verkliga ruschen med att lägga ned flottningen här i landet? Jag har aldrig märkt att det vidtagits några speciella åtgärder av regeringen för att motverka denna, så vitt jag förstår, ogynnsamma utveckling. Flottningen har uppenbarligen företräden, men samtidigt är det alldeles klart att det finns en sorts kooperativa föreningar organiserade mellan dem som äger skog och dem som äger industrier. Där har man bestämmandet, och man har bestämt sig för att upphöra med flottningen. Det är bara på det viset. Det är inte vare sig jag eller någon annan som har medverkat till detta. Det sades att möjligheterna att upprusta järnvägen inte har någonting att göra med frågan om buntflottningen. Det står på tre ställen i propositionen och betänkandet att det är ett klart samband mellan detta med flottning och en upprustning av järnvägen. Sambandet mellan dessa två företeelser går det inte att komma ifrån. Jag har jobbat där uppe i 40 år och vet vad jag talar om. Vi har varje år, på facklig basis, i företagsnämnder och på andra håll, diskuterat hur vi skall få ett underlag för denna järnväg. Vi har kommit fram till att den enda chansen är att få timmertransporter. Därefter kan vi bygga upp banans status, förstärka dess kapacitet och ta nya transporter. Vad betyder inte det för en inlandsregion att ha en järnväg som kan frakta varor åt alla håll! Tack vare denna järnväg i all dess ”uselhet” har vi fått två moderna sågverk och en verkstadsindustri utmed banan. Som jag sade i mitt inledningsanförande tror jag inte att vi skall undervärdera järnvägens roll i regionalpolitiken. Järnvägen var det första regionalpolitiska medel som användes här i landet, och låt oss inte glömma att järnvägen alltjämt spelar en stor roll. Tro nu inte att man kan spela ut detta med buntflottning på detta vis. Om man satsar på en sådan åtgärd, som inte har någon respons hos avnämarna, så ifrågasätter man samtidigt huruvida järnvägen skall rustas upp. Här finns alltså ett klart samband. Jag talade senast i går med departementet, och där sade man så här: Hur skall man nu få pengar till upprustning av järnvägen efter socialdemokraternas agerande här i riksdagen? Måhända får socialdemokraterna riksdagen att säga ifrån att vi ändå skall satsa på flottning. Men vi måste ju bestämma oss. Skall vi ha flottleder av buntflottningstyp, eller skall vi satsa på en upprustning av järnvägen och få en infrastruktur, som är till nytta inte bara för timmertransporter utan också för en industriell och allmän utveckling av hela regionen? Jag tror inte att vi skall ta munnen så full av ord och göra gällande att vi kan få vad som helst. Vi måste nog vänja oss vid att prioritera. Det gäller att förstå att vi måste satsa på det som ger den bästa utvecklingen. I dag är faktiskt läget det att vi har chansen att rusta upp järnvägen. Det är en möjlighet som vi inte har haft tidigare men som vi har väntat på. Om vi inte rustar upp den kommer den så småningom att sjunka ned i de myrar där den går fram, och då har vi ingenting att hämta.
Herr talman! Herr Henricsson säger att det inte är han som har lagt ned flottningen, och det är det heller ingen som har påstått. Men det anmärkningsvärda är att herr Henricsson här och nu lierar sig med de krafter som vill lägga ned flottningen. Han går t.o.m. så långt att han här företräder det moderata kommunikationsdepartementet. Människorna där har han minsann talat med, och där är man av samma åsikt som han. Ja, det är storföretagen och det moderata kommunikationsdepartementet som har dessa idéer. Det anmärkningsvärda är att herr Henricsson befinner sig på samma spår. Låt mig än en gång understryka, för att vilsenhet inte skall råda härom, att det inte är något samband mellan järnvägens upprustning och flottningsfrågan. Det är fel. Herr Henricsson stöder sig på ett skäl som inte är korrekt. Därför finns det anledning att med yttersta skärpa understryka vad jag här har sagt. Jag vill varna herr Henricsson för denna hans idé. Den kan komma att innebära ett hot mot denna järnväg i samma ögonblick som storföretagen finner att de hellre vill använda sig av landsvägstransporter för att frakta timret.
Herr talman! När det gäller storföretagens möjligheter att välja transportmedel kan man inte heller utgå från att de obetingat är tvingade att använda buntflottning. De kan en vacker dag säga att de föredrar lastbil. På den punkten gäller nog samma regler oavsett transportmedel, då vi lever i en kapitalistisk ekonomi. Jag vill återge vad som står på s. 107 i kommunikationsdepartementets del av budgetpropositionen: ”Enligt min mening bör exempelvis bandelen Forsmo-Hoting rustas upp för högre axellast om detta innebär att en överföring till järnväg av rundvirke som älvflottas på i första hand Ångermanälven kan komma till stånd.” Kan detta missförstås? Framgår det inte alldeles tydligt att det är fråga om att föra över älvflottat virke till den nya transportmöjlighet som järnvägen skulle utgöra. Det är ju t.o.m. ett villkor. Man kan också gå till s. 115, där det står: ”Som jag tidigare har redovisat i avsnitt 1 under särskilda frågor förordar jag att bandelen Forsmo-Hoting rustas upp till högre axeltryck. Jag förutsätter därmed att det virke som nu älvflottas i erforderlig utsträckning överförs till järnväg.” Det görs således en klar koppling. Och SJ har fått följande direktiv: Se till att ni har preliminära kontrakt som dokumenterar att ni verkligen kommer åt dessa transporter! Då först trycker vi på knappen för en upprustning. Så ligger det till, Bertil Zachrisson. Man kan inte bara säga: Bygg järnväg och bygg buntflottled! Här gäller det att vara realist och se vilka möjligheter som finns och till vilken nytta de kan vara för landsändan.

Herr talman! På 1970-talet växte opinionen mot koncentrationspolitik, centralisering och flyttningspolitik. Miljöfrågorna, energifrågorna och kärnkraften blev huvudavsnitt i samhällsdebatten. Gängse föreställningar om välfärd började ifrågasättas, och ord som nytta och livskvalitet nämndes allt oftare. Så kom också trafikpolitiken in i bilden. Bilismens ohämmade utveckling — i sig själv en förutsättning för centralisering och koncentration — började t.o.m. ifrågasättas. Nedläggning av busslinjer och järnvägar började väcka protester, bl.a. som ett led i kampen för arbete och utveckling i många hotade regioner. Opinionen växte i styrka och blev politiskt intressant även för partier som hejat fram centralisering och koncentration såsom viktiga för tillväxten och effektiviteten på marknaden. Även de tvangs mer eller mindre att manövrera i trafikfrågorna. Lika eniga som alla de s.k. stora partierna var i 1952 års trafikutredning, som släppte marknadskrafterna lösa via 1963 års beslut — allt för att effektivisera trafiken och uppnå optimal effektivitet —, lika enig blev man, då kritiken växte även i de egna leden, om att kasta skulden på det beslut man själv fattat 1963. Nu var det 1970-talet och de många trafikutredningarnas tid. Trafikpolitiken skulle bli mer samhällsekonomisk, framhölls det i utredningsdirektiven i allmänhet. 1972 års trafikpolitiska utredning var utomordentligt ambitiös, tog fram en betydande dokumentation och pekade på en lång rad angelägna åtgärder. Så fick vi då vad som brukar kallas 1979 års trafikpolitiska beslut. Där finns — det måste vi erkänna — många fina, välformulerade och träffande meningar om trafik och trafikförsörjning, om dess samband med närings-, sysselsättningsoch regionalpolitiken samt om trafikens betydelse för miljö, säkerhet och energihushållning. Den talade också om begränsning av privatbilismen i tätorterna, om restriktioner som kunde behövas, om ökade järnvägsinvesteringar och mycket annat positivt. Denna utredning hade föregåtts av en annan utredning och ett riksdagsbeslut vid 1977/78 års riksmöte om huvudmannaskapet för viss lokal och regional persontrafik. Frågan är om inte det sistnämnda beslutet är det mest avgörande för trafikens utveckling i vårt land. Men varför kunde inte vänsterpartiet kommunisterna godta dessa båda riksdagsbeslut när alla andra partier gjorde det? Beträffande dét sistnämnda beslutet, det om huvudmannaskapet för regional persontrafik, föreslog vi ett sammanhållet interregionalt och regionalt trafiksystem via ett statligt huvudmannaskap baserat på SJ:s organisation och med regionala lekmannastyrelser. Den nuvarande organisationen — som blev riksdagens beslut — innebär en kraftig kostnadsövervältring på kommunerna samt betydande samordningsproblem mellan interregional och regional trafik, på grund av ett splittrat ansvar. Konkreta exempel härpå finns från flera län, där man börjat den nya organisationsformen. Det gäller inte minst våra storstadsområden. Vad sedan beträffar 1979 års beslut, kritiserar vi inte de många bra skrivningarna utan det tunna innehållet av konkreta åtgärder. En viss avlastning av SJ:s fasta kostnader för att möjliggöra vissa rabattförsök under tre år var det enda konkreta. Tillsammans med den kraftiga höjningen av bensinpriserna har denna åtgärd faktiskt medverkat till en ökning av antalet tågresenärer. Men i övrigt har man svårt att upptäcka någon påtaglig förändring på grund av detta beslut. Inte heller finns några tydliga tecken på exempelvis den kollektiva trafikens förbättring, och i större tätorter fortsätter personbilarna att förstöra miljö och trafiksäkerhet. Utredningen om kollektivtrafik i tätorter, KOLT, som lämnade en rad genomtänkta förslag till åtgärder i syfte att förbättra situationen, har inte föranlett några beslut. KOLT:s förslag om ökade statsbidrag för att stimulera kommunerna till kollektivtrafiklösningar har aktualiserats bl.a. i vpk-motioner, vilka tillbakavisats. Bilismen fortsätter att styra utvecklingen, och samhällsplaneringen fortsätter också att gynna bilismen i stället för att begränsa den. Enligt en två år gammal undersökning gjord av statistiska centralbyrån om svenskarnas resvanor uppgick våra inrikes resor till nära 97 miljarder personkilometer. 72,6 miljarder personkilometer eller 75 96 företogs i bilar som rullade sammanlagt 50 miljarder kilometer. Bara bensinkostnaderna för dessa totalt 5 miljarder mil närmar sig med dagens bensinpristrend snabbt 20 miljarder kronor per år. Herr talman! Landets ekonomi är ju numera flitigt debatterad. Det talas ibland om att sänka både pensioner och barnbidrag. Hur många tänker på att bara någon eller några procents minskning i bilåkandet skulle spara miljarder? I detta läge har faktiskt regeringen kommit med ett förslag, och det förslaget är som följer. De människor som åker kollektivt kommer att straffas genom att mista hela det årliga reseavdraget, samtidigt som bilresenärerna bara får en viss begränsning. Medan hela transportarbetet ökat med 23 2 har arbetsresorna ökat med 56 26 på 1970-talet. Rörligheten har som bekant blivit ett tvång på grund av avlägsna bostadsområden och centraliserade servicefunktioner och arbetsplatser. Nu visar statistiken för 1970-talet enligt transportrådets redovisning att just bilreseavdragen ökade mest — med hela 47 96. Kollektivreseavdragen ökade med endast 19 90. Man behöver inte vara något ekonomiskt geni för att begripa att de av regeringen nu föreslagna åtgärderna — stimulans till kollektivresenärerna att överge tåg och bussar och övergå till arbetsresor med den egna bilen — inte förbättrar rikets affärer. Effekten blir den motsatta. Ökad bilism ger ökat oljeberoende och ökat underskott i handelsbalansen. Den kortsiktiga vinst som kommunerna gör på begränsade avdragsmöjligheter äts snabbt upp av kostnader för trafikövervakning, trafikolyckor och vägslitage, samtidigt som miljöproblemen förvärras. Hur utvecklas då intentionerna från 1979 års trafikpolitiska beslut vad gäller järnvägarna? Som bekant behöll man — även om man bytte en del ord — uppdelningen av järnvägen i en lönsam och en olönsam del. Nu går regeringen med sitt instrument — transportrådet — till verket för att lägga ner trafiken på en lång rad järnvägar. I en tid då oljepriserna stiger oavlåtligt, då landet på grund av felinvesteringar dras med ett växande elöverskott — i denna tid förberedes nu raserandet av den nationella tillgång som vårt vitt förgrenade järnvägsnät utgör. De nya länstrafikbolagen bjuds en präktig morot i form av femåriga subventioner om de vrakar tåget och väljer landsvägsbussen. Målmedvetet har man arbetat från ledande håll för att låta många banor förfalla — sakta men säkert — och tågen går också sakta utan anslutningar och förbindelser. De relativt begränsade åtgärder som vidtagits i taxehänseende har ändock kunnat öka resandeströmmen på tidigare hotade bandelar. Det är positiva och offensiva åtgärder som behövs för att bättra på järnvägens utrustning, öka resekomfort och turtäthet. I en tid då arbetslösheten visar växande siffror utgör sådana arbeten nyttiga åtgärder för framtiden. Vänsterpartiet kommunisterna anser att det inte finns någon anledning att lägga ner järnvägstrafik på det sätt som nu sker. Befolkningen ute i de berörda bygderna liksom många av deras representanter — det visas bl.a. här i riksdagen — vänder sig mot den inledda nedläggningspolitiken. Från vårt partis sida försäkrar vi vår vilja att medverka till en så bred folkopinion som möjligt för att söka stoppa alla dessa anslag mot landets järnvägsnät. I början av 1970-talet förelåg konkreta SJ-planer på nedläggning av persontrafiken på inlandsbanan. Befolkning och kommuner reste sig till motvärn i en kraftfull opinionsrörelse. Nu återfinns orden ”inlandsbanan upprustas” i regeringsdeklarationen. Det återstår att se vad som i verkligheten menas med dessa förpliktande ord. Inom kort kommer frågan att ställas om att ersätta persontågen på större delen av banan, dvs. de delar som inte tillhör det s.k. riksnätet, med landsvägsbussar. Det stämmer illa med regeringsdeklarationens ord. Slutligen, herr talman, några kommentarer till vpk:s motion 1980/81:210 om kombinationstransporter lastbil-järnväg. De stigande energikostnaderna och kravet på minskat oljeberoende har på ett dramatiskt sätt aktualiserat frågan om att snabbt överföra långväga tunga transporter från landsväg till järnväg. Tekniken finns redan i viss omfattning och kan ytterligare utvecklas för samordning lastbil-fjärrgodståg. Utskottet talar om samverkan på frivillighetens grund, men vi menar att denna typ av transportlösningar är så uppenbart samhällsekonomiskt fördelaktig att den måste påskyndas genom politiska åtgärder. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till vpk-motionerna 1980/81:210 och 578 i anslutning till mom. 1 och 2 i utskottets hemställan.
Herr talman! Vi har under de senare åren fattat utomordentligt avgörande trafikpolitiska beslut i riksdagen. Innehållet i de besluten, som naturligtvis också är känt för herr Henricsson och vänsterpartiet kommunisterna, är i mycket stora delar för att inte säga allt väsentligt sammanfallande med de krav som ställs i kommunistmotionerna. Även om det bär mig emot att säga att motionerna är okynnesmotioner, tycker jag att de i det här fallet är på gränsen till det. Några av de frågor som herr Henricsson tar upp när det gäller järnvägspolitiken och trafikpolitiken i övrigt har också litet karaktären av strid om påvens skägg.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

Herr talman! Jag är relativt ny som ledamot här i kammaren och har uppskattat herr Zachrissons inlägg i trafikfrågor. Jag har ägnat rätt många år åt trafikfrågor och har med intresse tagit del av herr Zachrissons anföranden. Det här inlägget tycker jag var ett av de minst intressanta, för att uttrycka mig litet nyanserat. Vi har i våra motioner tagit upp positiva värderingar av 1978 och 1979 års beslut, men vad vi anmärker på, herr Zachrisson, är att besluten t. v. har lett till ytterst få konkreta åtgärder som inneburit några förbättringar av trafiksituationen i samhället. Vi kommer att fortsätta att påpeka sådana saker och driva fram till diskussion att vi förväntar oss mer konkreta åtgärder.

Herr talman! I bilaga 3 till regeringens proposition 1980/81:100 meddelar statsrådet Johansson att han har för avsikt att föreslå regeringen att organisationer som skall nominera företrädare i en statlig utredning e. d. ombeds föreslå en kvinna och en man. Härigenom kan sammansättningen av utredningen, eller vad det nu gäller, påverkas så att jämn könsfördelning uppstår. En liknande rekommendation har sedan 1974 funnits i Norge. De berörda organisationerna där har i princip accepterat dessa bestämmelser, även om man från såväl arbetstagarsom arbetsgivarhåll har uttryckt tveksamhet. Det senaste halvåret tycks dock resultatet ha varit mer positivt än tidigare. Herr talman! Jag tror att en sådan här åtgärd kan ha en positiv effekt. De organisationer som avses kan på detta sätt förmås att aktivt sätta sig ned och fundera över vilka kvinnor de har bland sin personal eller inom sin medlemskår som är lämpade att företräda organisationen i statliga utredningar och liknande. Jag är övertygad om att man kommer att finna att det finns en stor skara mycket dugliga kvinnor, som inte tidigare har fått tillfälle att visa vad de kan på grund av det slentrianmässiga förfarandet vid utseende av representanter. Jag tror också att man kommer att finna att man har män som mycket väl kan representera organisationen i frågor som likaledes slentrianmässigt åsätts stämpeln kvinnofrågor. Jag vill emellertid understryka att det givetvis måste ankomma på de berörda organisationerna själva att besluta vilka personer de vill låta sig representeras av. Organisationernas självbestämmande i det här avseendet får inte naggas i kanten. Det viktigaste är ju att vi på sådana här uppdrag får personer som är kunniga och väl skickade att utföra sitt uppdrag. Och det är i det valet vi måste få till stånd en objektiv bedömning, där ingen medvetet eller omedvetet sållas bort på grund av sitt kön. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Från utskottets sida vill jag bara helt kort säga — även Sonja Rembo står ju bakom utskottets hemställan — att det är helt klart att det är organisationerna själva som skall avgöra vem som skall nomineras. Föredraganden anger ju att organisation som skall nominera en företrädare i enstatlig utredning e. d. ombeds att föreslå en företrädare av vartdera könet. Detta innebär ju att organisationerna kommer att ha kvar sin självbestämmanderätt. Det är mycket vanligt att det talas om att kvinnorna ofta är osynliga. Män nominerar män. Därför tror vi att den här åtgärden är mycket viktig och att den kan vara ett led i det arbete som vi bedriver för att få mer jämställdhet och en bättre balans mellan män och kvinnor i olika kommittéer och utredningar.
Herr talman! Det är helt riktigt som Eva Winther säger, och jag tror också att denna åtgärd kan ha en positiv effekt. Men jag har ändå här i kammaren velat markera det viktiga i att organisationernas självbestämmande bevaras. Vi får inte låta jämställdheten gå ut över andra värdefulla principer i vårt demokratiska samhälle. Det är detta jag har velat markera. Det betyder inte att jag har någon motsatt uppfattning mot den som har kommit fram i utskottet och som jag själv har ställt mig bakom.

Herr talman! Jag befinner mig i den något egendomliga situationen att jag nu förväntas hålla ett anförande som herr statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet skall besvara i morgon. Han har nämligen ingen möjlighet att vara med här i dag. Det är inte hans fel, utan det beror på att talarordningen och uppläggningen av debatten har gjorts på ett sådant sätt. Då jag inte finner skäl i att under sådana villkor hålla mitt anförande i sedvanlig ordning, har jag för avsikt att återkomma i morgon. I dag ber jag f.ö. bara att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna på samtliga punkter.

Herr talman! Med samma motivering som Bertil Zachrisson har anfört kommer jag också att avstå från att hålla mitt anförande i kväll. Jag ber att få återkomma på talarlistan i morgon. Jag yrkar bara bifall till de båda centerreservationerna nr 6, som berör mom. 17 a—e, och nr 7, som berör mom. 18.

Herr talman! Ett närmare studium av trafiksektorns investeringsutveckling de senaste decennierna bekräftar den enorma satsningen på bilismen och en samtidig relativ minskning av järnvägsinvesteringarna. Kraftiga nedskärningar i järnvägstrafiken genomfördes, men samtidigt växte efter hand folkopinionen mot 1963 års trafikbeslut och nedläggningspolitiken. Opinionen framtvingade faktiskt 1972 års trafikpolitiska utredning, som resulterade i 1979 års trafikpolitiska beslut — ett beslut som starkt underströk vikten av ökade investeringar och därmed ökade resurser till järnvägarna. Man får se regeringens uppdrag till SJ att redovisa en långsiktig investeringsplan för den närmaste tioårsperioden som en följd av 1979 års trafikpolitiska beslut. I juni 1980 kom SJ med en sådan plan. Regeringen säger sig nu ha tagit denna SJ:s redovisning till utgångspunkt för en planeringsram, innebärande en genomsnittlig ökning av investeringarna med 5 Yo per år i reala termer, som man säger. Planen gäller i fem år. Samtidigt har i samband med besparingspropositionen redovisats något som kallas för strukturplan, som talar om att SJ senast budgetåret 1983/84 skall uppnå full kostnadstäckning och uppfylla förräntningskravet. Hur går det då med talet om de ökade investeringarna? Såväl regeringen som utskottet föreslår en ökning av investeringsvolymen från 1383 miljoner innevarande budgetår till 1 615 miljoner, dvs. med 232 miljoner. Men för att hålla jämna steg med prisnivåns utveckling fordras först och främst 185 milj.kr. Det är ju så att priserna stiger även för materiel som SJ skall köpa. Den verkliga ökningen blir alltså 47 milj.kr. Detta i sammanhanget ganska blygsamma belopp är inte ens de 5 96 i reala termer som skulle vara riktmärke enligt den nyssnämnda besparingspropositionen.

Enligt vår mening motsvarar inte denna prutning de krav på ökade resurser som utskottet betonade i samband med 1979 års trafikbeslut. Bilkostnadernas kraftiga stegring inkl. oljeprishöjningarna och den samtidiga satsningen på lågpriser har medfört en kraftig press på SJ:s hårt nedslitna utrustning. Bristen på tillräcklig kapacitet är påtaglig och tar sig bl.a. uttryck i haverier och tågförseningar. Lokoch vagnbristen minskar driftsäkerheten. Verk stadskapaciteten räcker inte till vid ett ständigt växande behov av reparationer. Sammanfattningsvis kan man påstå att SJ är i akut behov av att byta ut ett stort antal enheter rullande materiel. 400 sittoch serveringsvagnar är över 30 år gamla och måste omgående förnyas. Ytterligare 500 personvagnar står strax inför samma behov. Oftast förknippas säkerheten vid SJ med teknisk utrustning för tågkontroll, telekommunikationer osv. Men materielens kraftiga nedslitning ger försämrade prestanda och ökar också betydligt risken för olyckor. Tillåt mig, herr talman, att med några exempel illustrera de minskningar som måste ske och som SJ anser måste ske på grund av prutningarna. Dubbelspåret Älvsjö-Järna skjuts till en oviss framtid liksom dubbelspåret Ånge-Bräcke. Det för lokaltrafiken i Stockholmsregionen så angelägna dubbelspåret Kallhäll-Kungsängen kommer inte att kunna utföras. Västkustbanans kapacitetsproblem är nu enligt kommunikationsministerns utsago på s. 98 i budgetpropositionens bilaga 9 så allvarliga att åtgärder måste vidtas i en snar framtid. Ja, men enligt SJ ryms icke dessa arbeten inom den femårsplan för långsiktiga investeringar som departementschefen själv föreslår. Möjligen kan de börja 1985/86. En käpphäst i motiven för investeringsinriktningen är rationalisering och personalbesparing. Men genom att man prutar så att spårstandardförbättringar inte kan företas ökar kostnader och personal för spårunderhållet. Samma sak är det med broarna. SJ har många broar som är 60-70 år gamla. De har överskridit den tid då brospann av stål i regel måste bytas på grund av rostangrepp, utmattning och ökad sprödbrottsrisk. Brobytesprogrammet försenas nu, med ökade underhållskostnader som följd. En rad verkstäder och hallar som länge väntat på ombyggnad för rationellare drift och bättre arbetsmiljö måste nu bibehållas trots höga driftkostnader och dålig miljö. Det gäller t.ex. vagnverkstaden i Ånge, skötselhallen i Göteborg och reparationshallen i Hagalund. Kostnadskrävande och energikrävande anläggningar för värmeproduktion och fordonstvätt kan nu inte fullföljas enligt plan. Andra åtgärder för att sänka driftkostnaderna genom förbättrad trafikekonomi är anskaffning av ny materiel för godstransporter, t.ex. H bisvagnar. Anskaffningsprogrammet måste nu bantas. Investeringar i arbetskraftsbesparande och arbetsmiljöförbättrande utrustning som enhetslastbärare och truckar måste också prutas ner. Samma sak gäller banavdelningens anslagssänkning från 14 till 6 miljoner till utrustning. Det går ut över rationell drift och är ägnat att öka kostnaderna. Exemplen kan mångfaldigas. Det blir alltså inte mycket mer än vackra ord kvar av ”personalbesparande teknik” genom investeringar. I själva verket gäller det nu enligt den s.k. strukturplanen att satsa på de företagsekonomiskt mest lönsamma investeringarna av de begränsade medel som anslås. Det gäller främst det s.k. affärsbanenätet. Det signaleras alltså för ytterligare nedläggningar av stationer där ”verksamheten numera är av så liten omfattning att särskild stationspersonal inte motiveras”. I hägnet av den nya företagsekonomiska lönsamhetskampanjen ökar nu attackerna mot småstationer och småbanor. Länstrafikbolagen får några miljoner under en övergångstid om de drar in tågen och ersätter dem med landsvägsbuss. Kommunikationsminister Adelsohn brukar mynta en del bevingade ord. Han hart.ex. sagt att ”de stora järnvägsnedläggningarnas tid är förbi”. Men om nu intentionerna fullföljs kommer historien att minnas Ulf Adelsohn som den kommunikationsminister som verkligen lade ned järnvägstrafik. I sammanhang med dessa nedläggningar och SJ:s många eftersatta primära investeringsbehov finns det anledning att beröra de s.k. snabbtågen, dvs. motorvagnståg med maximala tåghastigheter på 200 km/tim. En sådan tågdrift kräver miljardinvesteringar och vänder sig till en exklusiv grupp resenärer. Enligt vpk:s mening finns det all anledning att i dagens ekonomiska läge med massor av eftersatta behov inom trafiksektorn ge förtur åt investeringar för en allmän höjning av standarden för den stora majoriteten av trafikanter. Vi är positiva till forskning och utveckling — inte minst när det gäller energisparande och miljöförbättrande säkra transportsystem. Här finns mycket att göra för exempelvis barn, gamla och handikappade i trafiken. Satsningen på höghastighetståg är inte nödvändig, och vi kommer av dessa skäl inte att biträda reservationen 5. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motion 1980/81:766. Herr talman! I motion 1980/81:756 har jag tagit upp frågan om anläggande av ett industrispår mellan Örnsköldsvik och Husum. En rad skäl kan anföras för detta spårbygge. En betydande del av massaveden, ca 500 000 ton, landtransporteras med bil f. n. Sedan flottningen i Ångermanälven upphört kommer SJ att bygga ut ett terminalsystem för systemtransport av massaved från inlandsbanan och Forsmo-Hoting-banan. Industrierna i Örnsköldsvik är traditionellt mottagare av ca hälften av den 2,5 miljoner m? stora virkesmängden i flodområdet. Detta aktualiserar på nytt Husumspåret, vilket varit föremål för utredningar och mycket nära beslut om byggande redan i mitten på 1970-talet. Till frågan hör nu också sysselsättningsläget i berört område av Västernorrland, vilket medfört att länsstyrelsen uppvaktat om en rad åtgärder, bl.a. detta spårbygge. Spårbygget är kostnadsberäknat till ca 100 milj.kr. men skulle ur samhällsekonomisk synpunkt betyda vinster i form av starkt minskat vägslitage. Självfallet skulle även SJ, vars bana mellan Örnsköldsvik och Mellansel tillhör det ersättningsberättigade nätet, genom denna åtgärd erhålla en betydande förstärkning av trafikunderlaget, vilket skulle vara till nytta för hela bygden. Jag vill härmed yrka bifall till motion nr 756. Slutligen, herr talman, några kommentarer med anledning av motion 1980/81:209, där frågan om dubbelbemanning av lok tagits upp av fyra vpk-ledamöter. Jag skall här inte upprepa de argument och forskningsresultat som bekräftar riskerna med enbemanningen. Frågan har dels en arbetsmiljöaspekt och dels en säkerhetsaspekt. Utskottet framhöll i fjol, då vi också aktualiserade frågan i en motion, att detta var en avtalsfråga. Även om man i år nyanserat formuleringen något, står man benhårt kvar vid tanken att detta är en ekonomisk fråga, som skall lösas mellan berörda avtalsparter. Enligt vår mening måste denna attityd närmast betecknas som nonchalant. Är det rimligt att en fråga om säkerhet för tågresenärerna skall vara en fråga om kronor och ören i en avtalsuppgörelse? Vi kan lika litet som tågresenärerna dela denna sorglösa inställning. Arbetsmiljölagen har f. ö. framhållit riskerna för ohälsa och olycksfall då arbetstagare utför arbete ensam. Undersökningar och erfarenheter har bekräftat att i synnerhet ensamarbete nattetid är särskilt pressande. Vi kan givetvis inte åtnöja oss med den behandling vår motion 1980/81:209 fått utan yrkar, herr talman, bifall till densamma.

Herr talman! Jag måste tyvärr börja mitt inlägg i debatten om anslagen till statens järnvägar med att ta upp en procedurfråga. Det har i handlingarna från början sagts att vi i morgon, torsdag, som första ärende skulle behandla trafikutskottets betänkande om anslagen till statens järnvägar. På grund av att debatterna i dag tagit kortare tid än beräknat har det nu blivit utrymme för debatt om detta i kväll. Då har det sagts att vi, eftersom kommunikationsministern ville på sedvanligt sätt närvara vid debatten och han är upptagen i kväll, skall ha en del av debatten i morgon. Det skulle innebära att utskottets företrädare har en debatt sent i kväll som inte, med tanke på den sena tidpunkten, kan tilldra sig någon större uppmärksamhet från kammarens ledamöter, och sedan skall samma debatt tas upp i morgon igen. Jag tycker att det är hänsynslöst mot kammarens ledamöter med tanke på den tid de behöver använda för dessa ändamål — även om jag har full förståelse för det beslut som talmannen eller talmännen gemensamt har fattat om debattordningen. Jag förstår att kommunikationsministern inte kan vara här i kväll, eftersom ärendet har utlovats till torsdag, och jag klandrar inte honom i detta avseende. Skulle jag klandra någon är det i så fall mina företrädare i utskottet. Ordföranden vill inte ha debatten i kväll utan vill ha den med kommunikationsministern i morgon. Eftersom både han och Rune Torwald har avstått från att utveckla sina tankegångar i samband med sina reservationer finner jag det både onödigt och ovärdigt att bemöta dem. Jag gör alltså på följande sätt: Jag yrkar bifall till trafikutskottets hemställan i betänkandet 19 i fråga om anslag till statens järnvägar i alla delar och slutar härmed mitt anförande.
Talmannen äger inte rätt att yttra sig i sakfrågan och kommer självfallet inte att så göra. Det torde väl ändå vara klart för kammarens ledamöter att alla planer som vi lägger fram är preliminära planer, baserade på utskottens beräkningar av diskussionstiden. När vi sedan möter verkligheten och finner att den inte stämmer med planerna, då försöker vi utnyttja tiden så rationellt som möjligt. När vi i dag såg att vi skulle få ganska mycket tid över ansåg vi att det var rimligt att en del av debatten om det här ärendet skulle föras i dag. Den omständigheten att statsrådet inte kunnat vara närvarande har inte tidigare utgjort hinder för att diskutera ärenden. Normalt har kanslihuset tjänstemän som lyssnar på statsrådens vägnar. Om det är en allmän önskan hos kammarens ledamöter att vi avbryter den här debatten ställer jag nu frågan under proposition om kammaren beslutar att uppskjuta återstående del av denna debatt till morgondagens sammanträde.

Herr talman! Hugo Bengtsson har frågat mig vilka initiativ som avses att vidtagas för att säkerställa en kvalitativ yrkesutbildning i Landskronaregionen efter 1983, då enligt frågeställaren nedläggningen av Öresundsvarvet äventyrar en betydande del av regionens yrkesutbildning. Inledningsvis vill jag nämna att inom gymnasieskolan får undervisning i arbetsteknik eller annan utbildning med samma syfte helt eller delvis förläggas till arbetsställe utanför gymnasieskolan, s.k. inbyggd utbildning. Den inbyggda utbildningen är en del av gymnasieskolan, vilket innebär att skolstyrelsen har ansvaret även för denna del av undervisningen. 3 Den inbyggda utbildningen vid Öresundsvarvet svarar f. n. för nästan en tredjedel av intagningskapaciteten för den yrkesförberedande utbildningen i Landskrona kommuns gymnasieskola. Med anledning av en skrivelse från Svenska metallarbetareförbundets avdelning 40 i Landskrona angående Öresundsvarvets verkstadsskola besökte jag nyligen Landskrona och träffade förträdare för Öresundsvarvet och kommunen. Jag informerades då om att skolstyrelsen i Landskrona har tillsatt en särskild arbetsgrupp som skall se över utbildningssituationen i kommunen. Arbetsgruppens uppgift är bl.a. att utreda möjligheterna till alternativ utbildning vid varvet och möjligheterna att öka kapaciteten på befintliga linjer och specialkurser. Jag finner det angeläget att en lösning kommer till stånd, som ger Landskronaregionen fortsatt hög standard i fråga om yrkesutbildning. I avvaktan på resultatet av arbetsgruppens arbete är jag f. n. inte beredd att ta några särskilda initiativ.

Herr talman! Som jag sade i mitt svar besökte jag Landskrona och hade, som jag tycker, väldigt konstruktiva diskussioner med företrädarna för både varvet och kommunen. Jag fann kommunföreträdarnas idéer mycket intressanta, och jag försäkrade dem att jag med glädje skulle försöka medverka till en bra lösning på de problem som nu har uppstått. Jag tror att jag faktiskt skingrade deras oro i ganska stor utsträckning — det var i varje fall min avsikt. Jag räknar med att kommunen ganska snart kommer att vända sig till regeringen med sina förslag. Arbetsgruppen har nyss börjat arbeta och var inne i ett sådant skede att det vore olyckligt om jag tog några initiativ utan att ha försäkrat mig om att mina idéer ligger i linje med kommunens idéer.

Herr talman! Jag delar Hugo Bengtssons uppfattning att det är bråttom, och det är också skälet till att jag besökte Landskrona. Besöket lades in med ganska kort varsel, eftersom jag tyckte det var väl värt att förhöra mig om hur det stod till där. I de diskussioner vi hade aktualiserades också Lindholmenprojektet. Om jag förstod saken rätt hade man från Landskrona kommun besökt Lindholmen ett par gånger, vilket också jag har gjort. Jag tycker det är en mycket intressant idé som genomförts där, men min uppfattning är att den inte utan vidare kan överföras till Landskrona. Jag tror emellertid att man skall tänka i de banorna. Det behövde jag i och för sig inte alls uppmana Landskrona kommun att göra, för det gjorde man redan. Men jag tycker fortfarande att det är nödvändigt att avvakta vad arbetsgruppen kommer fram till innan regeringen gör någonting.

Herr talman! Helge Hagberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidtaga för att pågående försöksverksamhet med slutlig intagning till gymnasieskolan på höstterminsbetygen skall kunna genomföras i år. Frågan har föranletts av uppgiften att beslut om förändringar av gymnasieorganisationen med hänsyn till de sökandes önskemål fattas först sent i vår. Detta skulle enligt frågeställaren spoliera försöken med slutlig intagning på höstterminsbetygen, då avsikten är att eleverna redan i april skall få ett definitivt besked. Det ankommer på skolöverstyrelsen att besluta om antalet intagningsklasser i gymnasieskolan och deras fördelning på studievägar inom de ramar riksdag och regering anger. SÖ har i februari i skrivelse till skolstyrelserna meddelat att framställningar om organisationsförändringar från kommuner som deltar i försöksverksamheten med slutlig intagning på höstterminsbetyget kommer att behandlas i särskild ordning. SÖ har nu sammanställt intagningsnämndernas rapporter om antalet sökande till gymnasieskolan och skolstyrelsernas framställningar till SÖ om organisationsförändringar med hänsyn till bl.a. elevernas val. SÖ har den 14 aprili framställning till regeringen begärt utökat antal intagningsplatser på de teoretiska linjerna. Jag räknar med att regeringen inom kort kommer att kunna besluta om en sådan utökning med ytterligare 2 000 platser. Enligt vad jag har erfarit kommer SÖ att fatta beslut om organisationsförändringar så snart riksdagens och regeringens beslut om elevplatser i gymnasieskolan läsåret 1981/82 fattats. SÖ kommer att behandla framställningarna från kommuner med försöksverksamhet med intagning på höstterminsbetyget med förtur.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Britt Mogård för svaret. Det är väl också ett svar som bör tillfredsställa de försökskommuner som har varit bekymrade för huruvida de skulle få besked om sin gymnasieorganisation, så att de skulle kunna genomföra detta försök — ett försök som vi här i riksdagen i full politisk enighet har beslutat skall sättas i gång. Det är ju viktigt att detta försök inte kommer att hämmas på grund av att beslutsordningen stör den planering man gör i resp. kommun. Nu har statsrådet här försäkrat att SÖ har denna fråga under särskild behandling och i särskild ordning kommer att besluta om organisationen för just dessa försökskommuner. Jag tar detta till intäkt för en förmodan att vi inte behöver riskera att försöket hämmas på något sätt genom åtgärder av SÖ eller på någon annan nivå inom skolorganisationen. Jag tackar åter för svaret.

Herr talman! Svante Lundkvist har frågat mig varför regeringen dröjt till 1981 med att ta bilaterala kontakter om begränsning av svavelutsläppen. Försurningen av mark och vatten, främst på grund av nedfall av svavel, är i dag det allvarligaste och mest omfattande miljöproblemet i Sverige. Den helt övervägande mängden svavel som faller ner över vårt land härstammar från utsläpp utanför våra gränser. En minskning av svavelutsläppen i hela Europa är nödvändig för att lösa försurningsproblemen i Sverige. Genom omfattande förhandlingar inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa, ECE, under åren 1977-1979 kunde konventionen om gränsöverskridande luftföroreningar arbetas fram. Konventionen undertecknades av 33 stater vid ett miljöministermöte i Genåve i november 1979. Under hela förhandlingsarbetet förekom också i olika former bilaterala kontakter och överläggningar mellan Sverige och de närmast berörda länderna. Dessa kontakter fördes i huvudsak genom den särskilda förhandlare som lett arbetet från svensk sida. Att under detta intensiva förhandlingsarbete för att få fram en överenskommelse mellan alla Europas länder samtidigt driva förhandlingar om en rad bilaterala avtal hade enligt min uppfattning inte varit möjligt. När nu konventionen undertecknats och arbetet med att uppfylla dessa krav påbörjats har jag funnit tidpunkten lämplig att intensifiera de bilaterala kontakterna på miljöområdet, och då särskilt beträffande försurningsproblemen. Jag kan därvid nämna att jag nyligen besökt Förbundsrepubliken Tyskland och att jag senare under året avser besöka ett antal länder i Västoch Östeuropa. Dessutom kommer den östtyske miljöministern att besöka Sverige i början av juni.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

Jag vill då erinra om att arbetet på att få fram bilaterala avtal —i första hand med länderna runt Östersjön — för att begränsa luftföroreningarna, ett arbete som jordbruksministern först nu finner det angeläget att påbörja, startades av den socialdemokratiska regeringen. Avtal träffades med Östtyskland. Överläggningar med goda utsikter att få till stånd ytterligare avtal hade förberetts, och ett samarbete med den norska regeringen i de här frågorna hade inletts. År efter år har vi från socialdemokratins sida i motioner till riksdagen begärt att det här arbetet skulle fullföljas vid sidan av arbetet med konventionen. Redan 1977 uttalade också riksdagen sitt stöd för dessa krav. Nu säger jordbruksministern att det inte har varit möjligt att agera förrän konventionen blivit klar. Jag delar inte denna uppfattning. Att det hade varit möjligt bevisas av det avtal som vi träffade med Östtyskland och av att vi hade en överenskommelse om en överläggning, som skulle ske på hösten 1976. Jordbruksministern hade bara haft att fullfölja det program som vi lagt upp. Därmed hade han, därom är jag övertygad, kunnat tillgodoräkna sig ytterligare ett värdefullt avtal. Herr talman! Jag vill bara slå fast att jordbruksministerns svar till mig i dag är ett besked om att han och regeringen i fyra år utan någon godtagbar motivering fördröjt de här angelägna åtgärderna när det gäller att komma till rätta med ett av 1980-talets allvarligaste miljöproblem — försurningen av mark och vatten.
Herr talman! Jag vill med bestämdhet tillbakavisa vad Svante Lundkvist sade. Under den här perioden har vi lyckats få till stånd en konvention, som 33 länder anslutit sig till. Detta är förvisso en större och viktigare sak än att med något enstaka land sluta ett bilateralt avtal. Jag har helt enkelt ansett det viktigast att få fram den stora konventionen för att därefter ta de bilaterala kontakterna. Jag kan beträffande det bilaterala avtal som Svante Lundkvist 1976 slöt med Östtyskland nämna att det avtalet för Sveriges del följts till punkt och pricka. Hösten 1980 undertecknades med Östtyskland ett nytt arbetsprogram för åren 1981 och 1982. Ingenting har missats i den här delen. Tvärtom måste jag nog säga att jag tycker att vi har varit framgångsrika.
Herr talman! Det är naturligtvis värdefullt att vi har fått fram konventionen. Det var också vår uppfattning att man skulle jobba på det. Men jordbruksministern vet att det i praktiken är svårare att snabbt få resultat genom en konvention än vad det är om land efter land kan träffa bilaterala överenskommelser. Bara för att åberopa det avtal som vi träffade med Östtyskland vill jag läsa upp artikel 2 i det avtalet: ”Båda sidor kommer i respektive stater att vidtaga åtgärder för att minska luftföroreningar, såsom svavelutsläpp från fossila bränslen och avgaser, genom tunga metaller, partiklar, aerosoler, kväveoxider, och att verka internationellt för detsamma. De kommer att årligen informera varandra om vidtagna åtgärder.” Nog måste det ha varit oerhört värdefullt, jordbruksministern, om vi redan för fyra år sedan hade kunnat fullfölja det socialdemokratiska programmet och med länderna runt Östersjön fått denna typ av överenskommelse, så att vi direkt aktivt hade kunnat angripa de här problemen tillsammans med dessa länder. Jag ser inte jordbruksministerns motivering för fördröjningen som något annat än en undanflykt. Jag vidhåller min uppfattning att här har regeringen försummat en möjlighet att aktivare och effektivare komma till skott i de här frågorna. Man borde ha kunnat fullfölja det program som den socialdemokratiska regeringen hade utarbetat.
Herr talman! Det bilaterala avtal som herr Lundkvist slöt med ett land skall ställas mot den konvention som nu omfattar 33 länder och som Sverige har anslutit sig till.
Herr talman! Här rör det sig inte om ett antingen-eller. Vi socialdemokrater jobbade på samma sätt för att man skulle komma fram till en konvention. På den punkten är jordbruksministern och jag helt överens. Men det gäller icke ett antingen-eller utan ett både-och. Vi hade alltså hunnit träffa ett avtal, med Östtyskland. Vi hade samarbetet med norrmännen. Vi hade en överenskommelse med ett annat stort Östersjöland om att hösten 1976 få möjlighet till en överläggning. Tack vare att vi fick denna överläggning kunde vi bedöma att det skulle vara möjligt att få ett avtal även med det landet. Vi hade gjort förberedelser för att kunna träffa motsvarande avtal med de övriga länderna. Det är alltså icke fråga om ett antingen-eller, utan det är ett både-och. Jag vidhåller att det är synd att regeringen inte har agerat på bägge fronterna samtidigt. Det skulle ha stärkt Sveriges möjligheter att uppnå de resultat som vi alla önskar i det här avseendet.
Herr talman! Jag har inte sagt att det gällde antingen-eller. Jag har gjort prioriteringen att det var viktigare att nå en överenskommelse med 33 länder, för att sedan ta bilaterala kontakter. Det har vi fortsatt med på alla dessa områden. Jag kan nämna att vi i höst kommer att ha kontakter med Sovjetunionen för att förhandla fram ett nytt tvåårsavtal på olika områden. Så kommer det att bli land efter land. Svante Lundkvists fråga, herr talman, påminner mig om fabeln om räven som inte nådde upp till rönnbären, och då konstaterade att de var sura.
Herr talman! Eftersom jordbruksministern i sin sista replik vidhöll att det var mindre angeläget att försöka att snabbt komma fram till en överenskommelse med de länder som vi direkt har att göra med i de här sammanhangen, vill jag erinra honom om gumman som sade till gubben, när han kom litet sent hem och försökte komma med undanflykter: Förklara dig inte, det blir bara sämre!

Herr talman! Jordbruksministern vill fortsätta att framhärda i uppfattningen att det här gäller två i och för sig olika åtgärder som icke kan åstadkommas vid sidan av varandra. Jag menar att jordbruksministern borde såväl ha kunnat arbeta för en överenskommelse inom ramen för konventionen med de 33 länderna som fullföljt de initiativ som skall ge oss effektivt resultat så snabbt som möjligt.

Herr talman! Stina Andersson har frågat mig om jag är beredd att medverka till en omprioritering av anslagen till lantbruksnämnderna så att rådgivningsverksamheten inte missgynnas. För att underlätta en på jordbrukarnas egna initiativ grundad rationalisering av jordbruksnäringen behövs vissa statliga insatser. Lantbruksnämndernas rådgivningsverksamhet är därvid ett viktigt medel.
Lantbruksnämnderna sysslar i stor utsträckning med rådgivning, som, om den skall uppnå största möjliga effektivitet, innebär besök hos de enskilda företagarna. Kursverksamhet ingår också i deras arbetsuppgifter. Den nedskärning av reseanslaget med 2 20 som har föreslagits innebär stor risk för att resor inte kan företagas i den utsträckning som är nödvändig.
De besparingar som nu har ålagts de statliga myndigheterna innebär att en noggrann bedömning måste göras så att tillgängliga resurser används till angelägna ändamål. När det gäller lantbruknämndernas rådgivningsverksamhet utgår jag från att lantbruksstyrelsen, som ansvarar för den närmare fördelningen av resurserna till nämnderna, ger rådgivningsverksamheten förutsättningar att bedrivas med tillräcklig effektivitet. Något särskilt initiativ från min sida i den aktuella frågan anser jag inte vara påkallat.
Tjänstemännen kan därmed inte som hittills fullgöra sina viktiga arbetsuppgifter med rådgivningen. Är jordbruksministern beredd medverka till en omprioritering av anslagen till lantbruksnämnderna, så att rådgivningsverksamheten inte missgynnas?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

Jag är väl medveten om det svåra ekonomiska läge som vi befinner oss i, och jag vill gärna framhålla att jag inte ifrågasätter de besparingsåtgärder som vi behöver vidta på olika områden, men i det här fallet är det fråga om huruvida det går att göra vissa omprioriteringar. Att anslagen reduceras med 290 innebär ju inte att det blir en nedskärning med exakt 2 96, utan nedskärningarna blir t.o.m. större på grund av de kostnadsfördyringar som inträffat i olika avseenden. Det är, herr jordbruksminister, här som det faktiskt finns en viss oro ute på fältet. Rådgivningen till de enskilda företagarna är oerhört viktig — det säger också jordbruksministern i svaret. Detta gäller inte bara inom lantbruket, utan exempelvis skogssidan har också sin rådgivning. Å andra sidan kan det inte vara riktigt att ifrågavarande tjänstemän i stället kanske — jag säger kanske — skall ägna sig åt att vända papper på kontoret, vilket kan bli en eventuell följd av besparingarna. Rådgivningen till de enskilda företagarna är nu kanske viktigare än någonsin tidigare, bl.a. med hänsyn till den nya inriktningen av jordbrukspolitiken som jordbruksminister Dahlgren så positivt företräder och på grund av den nya energipolitiken, för att nämna ett par exempel. I svaret säger jordbruksministern bl.a. att han utgår från ”att lantbruksstyrelsen, som ansvarar för den närmare fördelningen av resurserna till nämnderna, ger rådgivningsverksamheten förutsättningar att bedrivas med tillräcklig effektivitet”. Då utgår jag för min del från att lantbruksstyrelsen ansvarar för fördelningen. Men jag skulle vilja fråga: Kommer direktiven om en nedskärning med 2 Yo direkt från jordbruksdepartementet? Och i vilken utsträckning kan man tänka sig att jordbruksministern prioriterar rådgivningsverksamheten — trots det litet kyliga beskedet i sista meningen i svaret?
Herr talman! Jag har i mitt svar har sagt att något särskilt initiativ från min sida i den här frågan inte är påkallat, och det beskedet är grundat på att lantbruksstyrelsen helt nyligen har utfärdat anvisningar till lantbruksnämnderna, där det bl.a. sägs att resursminskningen i första hand skall avse myndighetsutövningen och den administrativa verksamheten. Det sägs vidare att det är viktigt att den nuvarande ambitionsnivån för rådgivningen kan upprätthållas. De riktlinjerna ligger helt i linje med de uttalanden som jag förut har gjort i den här frågan.
Herr talman! Jag får tacka jordbruksministern för det kompletterande svaret. Det innebär, om jag fattade det rätt, att den nuvarande ambitionsnivån när det gäller lantbruksnämndernas rådgivningsverksamhet skall ligga fast. att förhindra nedläggning av glasbruk
Herr talman! Karin Nordlander har frågat mig om regeringen är beredd att förhindra nedläggning av glasbruk innan riksdagen fastställt ett industripolitiskt åtgärdsprogram för den manuella glasindustrin. Regeringen har nyligen förelagt riksdagen ett förslag om ett treårigt åtgärdsprogram för den manuella glasindustrin . Förslaget omfattar ett fortsatt och förstärkt industripolitiskt stöd till branschen, med tyngdpunkt i ökade exportfrämjande åtgärder. Ramen för programmet är totalt 36,5 milj.kr., vartill kommer särskilda strukturgarantier på 25 milj.kr. Bakgrunden till Karin Nordlanders fråga uppges vara konkursen vid Pukebergs Glasbruk i Nybro. Pukebergs Glasbruk är ett av de mindre, fristående glasbruken i branschen. Jag vill erinra om att i den proposition med förslag till åtgärder som jag nyss har nämnt har betonats angelägenheten av att de små enheternas existens tryggas. Förslagen i propositionen syftar också till att stärka fortlevnaden på sikt av dessa enheter vid sidan av de större glasbruksföretagen Riksdagen kommer inom kort att behandla regeringens förslag. Beträffande Pukebergs Glasbruk vill jag påpeka att statens industriverks ställningstagande inte innebär ett ovillkorligt avslag till en lösning av företagets kris. Industriverket vill emellertid inte acceptera en lösning som skulle gynna en enskild fordringsägare på bekostnad av statens fordringar. I stället vill industriverket åstadkomma en mer rimlig fördelning mellan fordringsägarna. Enligt vad jag har erfarit kan tillverkningen vid glasbruket, som f.n. ligger nere, komma att tas upp igen inom kort.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret, som jag tycker uttrycker en positiv syn. Det behövs emellertid ytterligare belysning av den här frågan. 1979 beslutade riksdagen att en samlad plan för glasindustrin skulle utarbetas. Statens industriverk fick regeringens uppdrag att utarbeta en sådan plan, med målsättningen att bevara branschens långsiktiga konkurrenskraft och konstnärliga kvalitet och med bibehållen sysselsättningsnivå, som det hette. Men under de två år som gått sedan detta beslut fattades har flera glasbruk lagts ned och antalet anställda minskat i accelererande takt. Enbart i år har hundratals glasarbetare mist sina jobb, och nu gäller det ytterligare 35 anställda vid Pukebergs Glasbruk, som på ett anmärkningsvärt sätt varslats om avsked. Alla vet också, industriministern, att en bibehållen sysselsättningsnivå är förutsättningen för att man skall nå målet om bevarad konkurrenskraft och konstnärlig kvalitet. Jag anser att riksdagen inte kan tolerera en fortsatt utveckling med en krympande glasindustri innan den begärda planen Nr 122 förelagts riksdagen och behandlats, något som industriministern talar om i I Pukebergsaffären finns det många oklarheter, som de anställda väntar besked om. En fråga är varför industriverket först när det gått två månader sade nej till köpet av Pukeberg. Det var först när de anställda förhandlat om — att förhindra nedavtal och produktionen på nytt var i gång som de fick besked. Trots läggning av glasuppvaktning på industriverket har de anställda inte fått veta anledningen till pryk att köparna inte godkändes. De anställda har också undersökt möjligheten att själva ta över driften av bruket, men fick inget stöd av konkursförvaltningen. En lånegaranti från någon bank var det naturligtvis omöjligt att erhålla. Bankerna lånar ju numera ut sina pengar på den grå penningmarknaden, där de kan få en obegränsad ränta. De anställda försökte också genom kontakter med andra företag att få någon intressent att ta över, men misslyckades. Men så i påskhelgen hände det saker. På annandag påsk fick Fabriks ombudsman beskedet att konkursförvaltningen sålt inte brukslokalerna men inventarier, glaslager och tillverkningsrätten till de köpare som industriverket tidigare inte godkänt. Självfallet frågar sig nu de anställda vad som kommer att hända med dem och hur alla beslut kan fattas över huvudet på de anställda, en fråga som vidarebefordras till industriministern.
Herr talman! Den mera allmänna debatt som Karin Nordlander tar upp borde väl med fördel kunna anstå till dess att riksdagen behandlar propositionen om glasindustrin. I det här speciella fallet, som alltså gäller Pukebergs Glasbruk, finns det f. n. inte mycket att tillägga. Konkursförvaltaren har ansvaret för konkursboet. De dispositioner som vederbörande konkursförvaltare vidtar har jag således ingen anledning att här kommentera. Jag har heller ingen anledning att närmare gå in på de bevekelsegrunder som statens industriverk har haft för sitt ställningstagande i frågan.
Herr talman! Det är många frågor de anställda ställer. Och det cirkulerar många spekulationer när det gäller industriverkets agerande i fallet Pukeberg. Var det så att industriverket i egenskap av fordringsägare inte ansåg sig kunna godkänna köparna av bruket, att de inte var nöjda med sin del av uppgörelsen kring konkursen? Eller är det så att industriverket är ute efter att sanera glasbranschen och därför nu utnyttjar detta tillfälle till att lägga ned Pukeberg? De anställda har naturligtvis rätt att kräva besked beträffande industriverkets plötsliga agerande. Vad de inte kan förstå och inte heller kan acceptera är att ytterligare 35 personer ställs utan arbete på grund av att företaget hade 500 000 kr. i garantilån och 186 000 kr. i avskrivningslån. Lika 13 många blev f. ö. arbetslösa i samband med konkursen, och av dessa har hittills bara en person fått ny anställning. När Pukeberg startade på nytt efter köpet i februari i år och de kvarvarande anställda återigen började arbeta, så var det med förhoppningen om en framtid för Pukebergs Glasbruk samt om en stabil verksamhet med trygghet för de anställda. Det blev emellertid inte så. I dag frågar sig de anställda om de är både rättslösa och värdelösa. Vad har då statsrådet att säga beträffande deras situation? I sitt svar säger industriministern att industriverkets ställningstagande inte innebär ett ovillkorligt avslag till en lösning av företagets kris. Men på den punkten vill de anställda ha ett mera konkret besked.

Herr talman! Torkel Lindahl har frågat mig om jag är beredd att särskilt låta utreda frågan rörande vissa fartygsbyggen vid Sölvesborgs varv. Jag har tidigare här i kammaren, den 1 februari och den 29 februari 1980, redogjort för min inställning i denna fråga. Jag kan nu bara upprepa de svar jag då gav, bl.a. att tvisten behandlas i den ordning som är avtalad mellan parterna. Enligt vad jag erfarit från Svenska Varv AB pågår skiljedomsförfaranden rörande de aktuella fartygen. Jag finner det inte påkallat att låta göra en särskild utredning i frågan.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Den del som gäller tvisten mellan beställare och varvet avgörs, som industriministern framhåller i svaret, genom skiljedomsförfarande, och det tycker jag inte att det finns anledning att nu gå in på. Det finns emellertid många andra saker i den här affären som icke behandlas vid skiljedomsförfarandet och som jag anser har den omfattningen och den karaktären att det finns anledning att titta på dem betydligt närmare. Hur har myndigheten, sjöfartsverket, uppträtt i det här fallet? Det finns anledning att antaga att man har gjort fel. Det kan också diskuteras i vilket skede man har gjort fel. Har man gjort det i det första stadiet, dvs. när man godkände ritningarna eller byggena? Eller gjorde man det i det andra stadiet, dvs. när man ändrade sig och underkände dem och belade fartygen med nyttjandeförbud? De där två sakerna stämmer inte riktigt överens. Hur har klassningssällskapet, som skall granska och godkänna det hela, uppträtt i det här fallet? En del uppgifter som nu kommit fram är av den karaktären att de borde vara något för en allmän åklagare att titta på. Den här affären har allvarligt skadat förtroendet för Svenska Varv som ett seriöst företag. Jag finner att det borde vara självklart för den som i regeringen är ansvarig för företaget, att sätta i gång en undersökning som kan hjälpa till att rensa luften och återställa förtroendet för Svenska Varv. Så här får det inte fortsätta.
Herr talman! Jag vill bara understryka vad jag sade i mitt svar nyss, att det inte finns anledning att göra någon särskild utredning i frågan. De nya omständigheter eller de nya intressenter som Torkel Lindahl åberopar förändrar inte den bilden. Den här frågan hör rimligen inte hemma i riksdagen eller i regeringskansliet.
Herr talman! Jag tycker det är beklagligt att industriministern tar mycket lätt på myndigheternas uppträdande i det här fallet och på förtroendet för ett statligt företag, där det finns anledning misstänka att en del konstigheter har hänt. Jag tycker att man bör försöka utreda sådant. Att frågan om en myndighets agerande hör hemma i den svenska riksdagen ser i varje fall jag som helt självklart.

Herr talman! Den ovanliga inledningen av debatten om det föreliggande betänkandet i går kväll har medfört att vi i dag får en lika ovanlig behandlingsordning, där reservationerna kommer att behandlas av utskottets företrädare dels i början, dels i slutet av debatten. Min uppgift är att inleda debatten genom att beröra reservation 4. Bertil Zachrisson kommer senare i debatten att ta upp de övriga socialdemokratiska reservationerna. I propositionen, som ligger till grund för det utskottsbetänkande som vi nu behandlar, redovisar kommunikationsministern sin uppfattning om SJ:s verkstäders framtid på sammanlagt tre rader. Det är enligt propositionen bara på områdena intensifierad rationalisering och ökad kvalitetskontroll som insatser behövs. Visserligen har utskottet ägnat verkstadsrörelsen mer uppmärksamhet, och utskottsmajoriteten slår fast att SJ:s reparationsoch serviceberedskap bör utnyttjas i största möjliga utsträckning. Detta är bra, men därutöver är majoritetens skrivning ett tassande i filttofflorna, vilket har gjort en socialdemokratisk reservation nödvändig. Jag skall på några punkter redovisa anledningen till vår reservation. Som vi pekar på bör den resurs som verkstäderna utgör tas till vara på ett effektivare sätt än hittills. En ökad satsning på verkstadsrörelsen skulle direkt inverka gynnsamt på SJ:s ekonomi och samtidigt medverka till att transportarbetet blev säkrare, och bättre överensstämde med tidtabellsläggningen. Men skall man nå upp till dessa effekter går det inte att ensidigt inrikta sig på en personalminskning. Jag vågar i stället påstå att en ökning av personalresurserna vid verkstäderna och en mer delegerad beslutsordning är lönsamma för SJ. Låt mig belysa detta med ett par exempel. 1980 kostade lok och vagnar som var avställda i väntan på reparation SJ 93 milj.kr. Det är kostnader som till stor del uppstod genom en för låg reparationskapacitet. De här problemen löser man inte med personalminskningar utan tvärtom: hade resurserna ökats hade avställningstiden varit betydligt kortare samtidigt som SJ:s kostnader hade varit betydligt lägre. Både i propositionen och i utskottsbetänkandet betonas att SJ skall få ökade resurser till inköp av lok och vagnar. Men i konsekvens med detta måste man redan nu planera för hur man skall klara servicen av den ökade fordonsparken, och det gör man heller inte genom personalminskning. Låt mig ta ett annat exempel: SJ har enligt den senaste undersökningen, som omfattar 15 månader, lagt ut verkstadsjobb på entreprenad som motsvarar 134 årsarbetare. Detta är jobb som SJ mycket väl hade kunnat klara i egen regi. Men — och detta är det allvarliga — för dessa entreprenadarbeten har SJ fått betala i genomsnitt 175 kr. tim. — men därav var 80 kr. tim. per man för 134 årsarbetare. Om vi utgår från att SJ hade utökat sin verkstadskapacitet så att man i egen regi kunnat utföra 70 20 av de jobb som i dag läggs ut på entreprenad, skulle detta medföra en ekonomisk förbättring för SJ på över 10 milj.kr. Om nu ambitionen är att SJ inom några år skall gå med vinst, måste man ta sådana här faktorer på allvar. Utöver detta finns ytterligare en rad möjligheter att göra SJ:s verkstadsregion ännu mer effektiv och slagkraftig. Men då går det inte att vifta bort den här verksamheten som man gör i propositionen. Det förhållandet att kommunikationsministern ägnat verkstäderna så litet utrymme kan visserligen bero på att han inte begriper problematiken, och det kan jag ha en viss förståelse för. Men det är förvånande, herr talman, inte minst med tanke på den diskussion vi förde i utskottet, att utskottsmajoriteten inte vågar säga ifrån ordentligt, speciellt eftersom majoriteten borde känna till den aktuella situationen. Det skulle vara en styrka om riksdagen redan nu, i samband med att organisationsöversynen VO 80 pågår, klart redovisade vad jag är övertygad om att det finns en riksdagsmajoritet för, nämligen att SJ:s verkstäder behöver sådana resurser att man klarar det egna företagets revisionsoch servicebehov. Det är också absolut nödvändigt att den inom många områden speciella yrkeskunskap som krävs för många revisionsobjekt bevaras. Detta har vi också pekat på i reservation 4, som jag härmed yrkar bifall till.

Herr talman! Mitt inlägg i den här debatten skall också i huvudsak kretsa kring reservation 4, som berör SJ:s verkstäder. Där kräver vi från socialdemokratiskt håll en genomgripande omprövning av SJ:s nuvarande verkstadspolitik. Jag tycker att Rune Johansson i inledningen till den här debatten på ett mycket bra sätt har åskådliggjort behovet av detta. Den nu alltför centraliserade verkstadsorganisationen inom SJ har bl.a. enligt de anställdas mening skapat mycket sämre serviceförutsättningar. Inte heller har sysselsättningsoch regionalpolitiska behov i tillräcklig grad uppmärksammats, vilket lett till att viktig yrkeskunskap inte kunnat tillvaratas. Det finns en rad exempel på sanningshalten i detta, vilka jag skall återkomma till. Mot den bakgrunden är det ett märkligt aktstycke som den borgerliga utskottsmajoriteten har åstadkommit när det gäller verkstadssidan. I betänkandet skriver utskottsmajoriteten: ”Den successiva moderniseringen av SJ:s lokoch vagnpark har också medfört att behovet av underhåll minskat samtidigt som verksamheten rationaliserats.

Det har också Rune Johansson specificerat. Herr talman! Det är i stället så att man inte på långt när utnyttjar den kapacitet man i realiteten har. Det är därför som bl.a. tidtabellhållningen nu praktikst taget har kollapsat. Skall man åka med SJ-tåg i dag, är det rena turen om tåget går eller kommer in på rätt tid. Detta är ju också en följd av bl.a. dålig teknik, ökad skadefrekvens, en lavinartad ökning av antalet lokskador och vagnskador och brist på lok och vagnar. Detta är i stort sett problemen med den rullande materielen inom SJ i dag. Enligt uppgift var i oktober förra året — det är bara några månader sedan — 125 lok uppställda på grund av lokskador. Antalet skadade personvagnar var 140, och antalet skadade och avställda godsvagnar under vecka 42 var 4 150. Detta ger, herr talman, en bild av nuvarande behov och de problem som nu råder med den rullande materielen inom SJ. Därför finns det all anledning för SJ att under nuvarande förhållanden verkligen utnyttja den lediga kapaciteten på vissa verkstäder för just underhållsarbeten. Det är inte fråga om något minskat underhåll utan om behov av ett ökat underhåll. Ett exempel på hur dåligt man utnyttjar den verkstadskapacitet man har är Bollnäsverkstaden. Där reparerar man f. n. ungefär 25 godsvagnar i veckan. Samtidigt värmer man upp utrymmen som utan vidare skulle skapa möjligheter att utöka kapaciteten till minst 75 godsvagnar i veckan, under förutsättning att man fick anställa erforderlig personal. Men det får man inte. Det är naturligtvis helt otillfredsställande att man i det här läget inte utnyttjar den verkstadskapacitet man har, samtidigt som man har ca 4 000 godsvagnar trasiga och samtidigt som vi pumpar in hundratals miljoner av skattemedel för att hålla SJ flytande. Det är naturligtvis både företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt vansinne. Mot den här bakgrunden är det som vi säger i den socialdemokratiska reservationen naturligtvis helt riktigt: Tiden är nu mogen för en genomgripande omprövning av SJ:s nuvarande verkstadspolitik. I ett sådant sammanhang vore det naturligt att också på nytt pröva bl.a. Bollnäsverkstadens möjligheter att bidra till effektivare verkstadsfunktioner inom SJ. Det har vi socialdemokrater från Gävleborgs län också krävt i motion 260, och vidare har centerpartisterna Gunnel Jonäng, Johan A. Olsson och Gunnar Björk i Gävle begärt i motion 1733 att verksamheten vid SJ-verkstaden i Bollnäs byggs ut för att få till stånd snabbare reparationer av SJ-materiel och för bättre utnyttjande av resurserna. Därför, herr talman, vill jag uttrycka den förhoppningen att de borgerliga ledamöterna på Gävleborgsbänken nu stöder den socialdemokratiska reservationen nr 4. Vinner den reservationen kammarens bifall, kan vi se mycket ljusare på Bollnäsverkstadens framtid än vad man gör f. n. Mot den här bakgrunden, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 4 och i övrigt till samtliga socialdemokratiska reservationer som är fogade till betänkandet. Till sist några ord om motion 465, där vi socialdemokrater på Gävleborgsbänken kräver en översyn av SJ:s taxesättning. Bakgrunden till detta är att man framför allt från Norrlandshamnarnas sida hävdar att SJ har utnyttjat de nya trafikpolitiska riktlinjerna för att med en hård marginalkostnadsprissättning konkurrera med sjöfarten om massgods. Det får anses klart dokumenterat att SJ numera arbetar med mycket stora rabatter på gods som annars brukar fraktas sjöledes. I motionen lämnar vi en rad exempel på detta förhållande, och jag skall nämna några: Detta var några exempel. Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen. Meningen med 1979 års trafikpolitiska beslut var att ge SJ större möjligheter att konkurrera med landsvägstransporterna, så att man på så sätt skulle kunna föra över en del av transporterna från landsväg till järnväg. I stället har vi fått den utvecklingen att SJ med mycket stora rabatter konkurrerar med sjöfarten om godset, samtidigt som SJ:s godstrafik går med hundratals miljoner i förlust. Därför är det, som vi ser det, både från trafikpolitisk och regionalpolitisk synpunkt utomordentligt angeläget att få én fraktprissättning som ger en samhällsekonomiskt riktig fördelning av godset mellan olika transportslag. Därför anser vi att en objektiv granskning bör komma till stånd av de principer för taxesättningen som SJ tillämpat och som blivit föremål för kritik, bl.a. från hamnarnas sida. Vi anser att en sådan granskning lämpligen kan ske inom ramen för en utredning av kustsjöfarten som regeringen har tillsatt. Utskottet förutsätter nu att vissa av de i motionen aktualiserade frågorna kommer att uppmärksammas i samband med det utredningsoch beredningsarbete om kustsjöfarten som pågår samt i arbetet med sjöfartens roll i trafikpolitiken. Även vi motionärer förutsätter att så kommer att ske. I annat fall får vi återkomma i frågan. För ett är klart, nämligen att nuvarande förhållanden är i högsta grad otillfredsställande med tanke på SJ:s ekonomiska situation med ständigt ökande underskott i verksamheten.

Herr talman! Jag tänkte kort kommentera några av de reservationer som avgivits till utskottets betänkande. Till att börja med vill jag då säga att det naturligtvis är helt omöjligt för mig, även om jag skulle vilja, att följa den linje som herr Torwald företräder, av den anledningen att det skulle vara ett direkt brott mot det trafikpolitiska beslutet från 1979. För några veckor sedan sade jag här i kammaren att jag måste be att få häda, och sedan sade jag att det faktiskt finns situationer där buss är billigare än tåg. Då gällde det persontrafik. Jag vill nu öka på med att häda ännu en gång, herr Torwald, och säga: Det finns också situationer där lastbilar är billigare än tåg. Det är helt enkelt fråga'om att i varje läge använda den bästa tänkbara transporten. I centerreservationerna talar man om att hela järnvägsnätet skall vara riksnät. Men om man skall-se något så när ekonomiskt på saken, måste man också jämföra de olika, korta banstumparna och deras förutsättningar att bära tågtrafik i relation till lastbil eller buss. Inlandsbanan, som centern också berör, skiljer sig från de andra på det sättet att den är en sammanhängande enhet, om än med avbrott på några mil mellan Värmland och Dalarna. På den punkten kan jag i och för sig förstå argumenteringen något bättre än när det gäller att varje banstump med nödvändighet skulle tillhöra riksnätet. Vad beträffar inlandsbanän, där jag själv har ett förflutet, vill jag ändå deklarera att under hela den resa jag gjorde, meter för meter på inlandsbanan, sade jag att det som kan rädda denna bana är de tunga transporterna och inget annat. Persontrafiken på inlandsbanan kan aldrig bära upp denna ekonomiskt, utan det är de tunga transporterna som kan göra det — främst transporter av torv och timmer och kanske också en del transporter av malm eller över huvud taget mineraler. Inlandsbanan måste alltså enligt min uppfattning rustas upp på de avsnitt där det finns förutsättningar att få sådana tunga transporter som gör den ekonomiskt bärkraftig. Det är därför glädjande att riksdagen i går biföll propositionen i fråga om flottningen, för det ger på bandelen Forsmo-Hoting en förutsättning att få över stora, tunga frakter — flera hundra tusen ton hoppas vi kunna sluta avtal om. Det är på det sättet jag menar att vi skall försöka rädda inlandsbanan. I vad gäller debatten i övrigt och de reservationer som föreligger höll Sven Henricsson ett längre och, som vanligt, initierat inlägg om situationen och föreslog en del saker, som jag naturligtvis gärna också skulle vilja ha råd med. Trots allt ökar SJ:s budget med i runt tal 17 96 i ett läge där alla andra får maka åt sig. Jag tycker att herr Henricsson ändå borde kunna vara i någon mån nöjd med den behandlingen, i varje fall om man jämför med andra områden. När det gäller det speciella område som herr Henricsson tog upp, nämligen ett spår mellan Örnsköldsvik och Husum, har jag, om jag inte minns fel, sett en uppgift om att det skulle kosta 100 milj.kr. I och för sig skulle det vara intressant att lämna ut det här på entreprenad och se vad en sådan kostnadsberäkning skulle ge; då kanske det skulle gå att pressa det där priset. Men kostar det 100 milj.kr., tror jag att vi får svårt att någonsin förränta det. Om jag jämför vpk-reservationerna med de socialdemokratiska kan jag alltså konstatera att vpk ligger ytterligare några hundra miljoner över de socialdemokratiska överbuden. Nu har regeringen faktiskt för första gången lagt fram en femårsplan, så att SJ har en långsiktig plan att rätta sig efter när det gäller investeringarna. Jag kan också konstatera att vad vi har lagt oss på i princip är mellanalternativet i SJ:s förslag, och från SJ har man sagt att man i huvudsak är ganska nöjd. Det är ju tradition att oppositionen lägger mer pengar på SJ än regeringen; det är inget nytt. Så fungerar det väl i de flesta västerländska demokratier, i varje fall ännu. Möjligen skulle de växande budgetunderskotten, som många länder dras med och vi i särskilt hög grad, få oss att tänka om något vad det gäller överbuden, men så har inte skett, utan både vpk och socialdemokraterna framför förslag om ytterligare pengar. Och kanske skulle dessa pengar i och för sig vara värdefulla, om det inte vore så, att vi måste maka åt oss. Inom hela det område som jag ansvarar för finns det ingen förvaltning som blivit så hyggligt tillgodosedd som just statens järnvägar. Detta hindrar i och för sig inte överbuden, men det är en annan sak. Några korta kommentarer till reservationerna: När det gäller frågan om Älvsjö-Järna har trots allt både statens järnvägar och Storstockholms Lokaltrafik sagt att det finns lösningar som går ut på längre tåg, längre plattformar, extra insatståg och t.o.m. kompletterande bussar och som klarar situationen fram till 1990. Det finns ingen anledning för mig som ansvarigt statsråd att ifrågasätta vad både statens järnvägar och det lokala trafikbolaget med ansvar här har att säga. Att i det läget föreslå att vi på bekostnad av hela landets investeringsbehov i övrigt skulle ta fram en miljard eller mer till just detta dubbelspår tycker jag inte vore särskilt klokt. Det finns i landet många saker som jag vida hellre skulle satsa på än dubbelspåret Älvsjö-Järna. Västkustbanan ligger i hög grad längre fram. Vissa andra bandelar, där vi kan kapa åt oss stora godsmängder för SJ, ligger längre fram. Jag förstår Älvsjö-Järna-problematiken och att detta projekt i och för sig kan kännas angeläget. Men vid en samlad bedömning av Sveriges behov av järnvägsinvesteringar kan jag inte finna att man bör lyfta fram just detta projekt till en tidigare tidpunkt än vad de två ansvariga trafikföretagen vid sina utredningar kommit fram till. Sedan får naturligtvis var och en tala för sin by. I detta fall är det fråga om en stor by, och ju större by, desto dyrare blir politiken. Här rör det sig om en miljard, till skillnad från många andra motioner, där trots allt önskemålen är mera blygsamma. Olle Östrands inlägg är rätt fascinerande. Ibland får man kritik för att SJ tar för mycket betalt och ibland för att SJ tar för litet betalt. I dag var det fråga om det senare, och han använde ett underligt marginalkostnadstänkande. Ibland, när riksdagsmännen företräder de kommunala huvudmännen, tycker de i stället att SJ tar för mycket betalt. Just det förhållandet att man ibland beskyller SJ för att ta för mycket och ibland för litet gör att jag får en känsla av att SJ nog har hamnat ganska rätt, herr talman. Det kan jag också säga om min egen skrivning när det gäller snabbtågen. Vpk tycker att vi inte behöver snabbtåg, socialdemokraterna tycker att vi behöver dem. Jag har för min del sagt att om det finns ekonomi i snabbtåg och de inte konkurrerar ut andra investeringar som vi gjort, t.ex. på flygsidan, då skall vi inte hindra snabbtågen. Men låt oss först se vad SJ kommer fram till. Även där tycker jag alltså att jag hamnat rätt, mitt emellan bägge oppositionspartierna. Får jag slutligen, herr talman, säga något om den socialdemokratiska reservationen beträffande samarbete mellan SJ och posten. Jag tycker det ligger mycket i förslaget att samordna, särskilt styckegodstrafiken som är dyrbar. Om man inte under de närmaste åren får konkreta och klara besked om att SJ och posten kan samarbeta, är jag starkt beredd att gå fram med förslag till riksdagen som helt tillgodoser den socialdemokratiska reservationen. Men så länge verken själva arbetar med detta skall de få göra det. Andemeningen i vad socialdemokraterna skriver är dock riktig, och jag skall tillse att man driver denna fråga hårt om verken skulle misslyckas, vilket jag dock inte tror.

Herr talman! Det var utmärkt det där sista med posten. Kan frågan hanteras så är det till allas gagn. Då har den socialdemokratiska reservationen redan fyllt sin uppgift. Järnvägen har en nyckelroll i vår trafikpolitik; det tror jag vi alla är ense om. Vi har tillmätt denna debatt så stor betydelse därför att vi måste lägga mycket större vikt vid järnvägarna i framtiden, med tanke på vad som väntar oss i fråga om kommunikationerna. Det är skälet till att vi från socialdemo kratiskt håll menat att man måste investera på järnvägssidan. Jag vill starkt tillbakavisa att det skulle vara överbud. Vi har försökt i detalj beräkna vilken industrikapacitet som finns i Sverige. Så har vi sagt: Utnyttja den kapaciteten så långt det går! Vi kommer att i ökad utsträckning behöva järnvägens tjänster framöver både för godsoch persontrafik. Vi är beredda att betala vad det kostar, alltså några hundra miljoner mer. Vi tycker regeringen har räknat för stelt, arbetat med några procentsatser, i stället för att se vilken kapacitet svensk industri har och utnyttja den för järnvägarna. Vi vet att det tar några år innan man får ut den förnyelse som behövs, och därför är vi beredda att betala vad det kostar för att få i gång förnyelsen. Det är inte fråga om ett överbud, utan det gäller tvärtom mycket lönsamma investeringar. Till skillnad från en del andra pengar som regeringen slänger ut är det här ganska lönsamma pengar, eftersom de kommer tillbaka i form av bättre tjänster framöver. Sedan finns det i och för sig åtskilligt att ta upp av vad herr Adelsohn säger om spårkapacitet, snabbtåg osv. Låt mig bara göra några hastiga kommentarer. ' När vi diskuterar dubbelspåret Älvsjö-Järna diskuterar vi inte utifrån någon stockholmsk bysynpunkt. Vi gör det utifrån två utgångspunkter. Den första är att vi tror att det är en dålig lösning, sett ur pendeltågstrafikens synvinkel, att förlänga plattformar o. d. Att SL väljer den åtgärden är ganska självklart. Vad skall man där göra i det ekonomiska läge som man befinner sig i och i de diskussioner som man för med SJ? Det är ur förhandlingssynpunkt en ganska resonabel ståndpunkt man intar. Men den sortens lösning förbättrar egentligen inte pendeltågstrafiken ett enda dugg. Den andra och mycket viktigare utgångspunkten är: genom att bygga dubbelspåret klarar man också tågföringen i landet i övrigt bättre. Det är ju ingen hemlighet att de problem som den dåliga spårkapaciteten i Stockholm innebär skapar tågföringsproblem i hela landet. Somliga SJ-tjänstemän säger att det som är 2 minuters försening i Stockholm blir 15 minuter eller i vissa sammanhang 30 minuter i Göteborg, innan man kommer dit, bl.a. beroende på de tröskelproblem som finns i Stockholm. Därför är dubbelspåret Älvsjö-Järna viktigt. Det är viktigt för hela landets järnvägstrafik — inte bara för Stockholm. Beträffande snabbtåg: Det är delvis ett missbrukat ord. Jag tycker att kommunikationsministern varit litet vårdslös i formuleringarna i budgetpropositionen och avfärdat utvecklingsarbetet på det här området litet för snabbt. Vi vill inte ha några japanska Shinkansen-tåg som skall gå med 200 km/tim. — det finns inget svenskt behov av det. Men det finns ett starkt behov av att utveckla de möjligheter som den svenska järnvägen har och se till att det utvecklingsarbete som bedrivs inom SJ och svensk industri vitaliseras. Arbetet med att få snabbare tåg är en viktig del i det utvecklingsarbetet.
Herr talman! Tyvärr har kommunikationsministern och jag litet olika uppfattningar om hur stort SJ:s riksnät bör vara. I dag hotas många glesbygdsjärnvägar av en lika oombedd som entusiastisk begravningsentreprenör, personifierad av transportrådets chef Claes-Erik Norrbom. I en intervju i Göteborgs-Posten den 1 april — tyvärr rör det sig inte om något aprilskämt — tolkar han 1979 års trafikpolitiska beslut så att han har uppdraget att inom den närmaste tvåårsperioden söka lägga ned driften på 130-180 mil olönsamma bandelar. Han nämner bl.a. banorna Eslöv-Tomelilla, Övertorneå-Karungi, Ljusdal-Hudiksvall, Älmhult-Sölvesborg, Åkers styckebruk-Strängnäs, Jönköping-Vaggeryd, Karlsborg-Skövde och Falköping-Landeryd. Mot denna bakgrund finner jag det angeläget att redovisa att centern redan 1979 motsatte sig en sådan utveckling och i stället hävdade att alla då trafikerade banor om ca 1100 mil borde hänföras till riksnätet. Men majoriteten, dvs. socialdemokrater, moderater och folkpartister, ville bara hänföra ca 800 mil till riksnätet, och det är det kommunikationsministern åberopar. Resterande närmare 300 mil lämnade man mer eller mindre åt sitt öde. Det är också uppenbart att SJ:s ledning uppfattat situationen så och nästan helt försummat banunderhåll och andra åtgärder för bibehållande av en acceptabel service på de bandelar som majoriteten inte hänförde till riksnätet. Vi ser nu så gott som dagligen konsekvenserna av riksdagsmajoritetens beslut 1979. Låt mig bara som exempel nämna situationen på banan Arvika-Mellerud, där ett par större sågverk höll på att bli helt avskurna från sina kunder på grund av nedsatt bärighet. Dess bättre reagerade SJ ledningen snabbt sedan centerpartisten Karl-Eric Norrby aktualiserat frågan här i kammaren, varför det finns hopp att problemet — på kort sikt — skall kunna lösas på ett för alla parter vettigt sätt. Men å andra sidan har också mina förhoppningar om ett ökat resande även på glesbygdsbanorna som en följd av SJ:s lågprissatsning blivit väl uppfyllda. Tillströmningen av resenärer hart.o.m. blivit större på inlandsbanan än vad jag hade väntat mig. Herr talman! Jag kan inte underlåta att ställa en fråga till kommunikationsministern och till företrädarna för socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet — som ju stod bakom majoritetsbeslutet 1979: Anser ni att transportrådschefen Norrboms agerande som begravningsentreprenör åt SJ står i god överensstämmelse med det beslut som riksdagsmajoriteten på ert förslag fattade? Jag hoppas att få raka svar på denna fråga!

Herr talman! Jag vill börja denna replik med att säga att jag ifrågasätter huruvida SJ verkligen får de 5 90 i real höjning som det talas om i samband med strukturplanen. Vi skall komma ihåg att prishöjningarna tar betydande belopp — SJ räknar med 185 miljoner. Hela den nominella ökningen är 232 miljoner. Kvar blir omkring 50 miljoner. Med dessa pengar skall SJ klara av att, som det sägs, rationalisera verksamheten och i allt väsentligt genomföra de investeringsprogram som SJ har sig förelagda. Det är ganska stora ord — det sade jag även i går. Det vore bättre om man sade ifrån att vi inte har någon vidare ekonomi här i landet och att vi får lov att rätta munnen efter matsäcken. Det vore också bra om man inte i texterna försökte göra gällande att det visas generositet och att SJ får vad företaget behöver. Vid en analys bekräftas nämligen att så inte är fallet. SJ får inte tillräckliga medel, utan måste strama åt. Det resulterar i ökade driftskostnader där man skulle kunna åstadkomma besparingar. Jag vill understryka vad kommunikationsministern här nämnde om inlandsbanan och investeringarnas betydelse för att vi inte bara skall kunna sänka kostnaderna utan också skapa underlag för trafik. Om man har ett dåligt spår, kan man inte erbjuda kunden att trafikera banan. Kunden vill inte ha så dålig service. Nu har vi dock fått ett något bättre spår. Och eftersom kommunikationsministern sade att vi kanske kan frakta malm på inlandsbanan, kan jag här meddela honom att vi på inlandsbanan redan har malmtransporter från Vilhelmina — inte alls dåliga transporter förresten. Vi har också timmertransporter, och vi kommer att få fler kontrakt på timmertransporter nu när banan mellan Hoting och Forsmo enligt gårdagens riksdagsbeslut skall rustas upp. Redan finns det kontrakt på 110 vagnar per dag som skall gå till industrierna med timmer. Allt detta bekräftar att en offensiv inriktning med satsningar på banornas upprustning är ägnad att förbättra ekonomin för företaget. Och vi måste här peka på hur angeläget det är att man arbetar för att få bättre anslag till järnvägen. Det är egentligen fråga om ett sparande på längre sikt. Man spar på driftskostnaderna och ackvirerar trafik genom att bjuda bättre tjänster. Jag tror därför att det är angeläget att kommunikationsministern här säger ifrån, att just när det gäller järnvägsdriften är investeringarna av stor betydelse för besparingar i landets ekonomi.

Herr talman! Som jag nämnde i mitt inledningsanförande ägnade kommunikationsministern tre rader i propositionen åt verkstadsrörelsen inom SJ. I sitt inlägg här i kammaren sade han inte ens ett ord om denna viktiga sektor. Det är både anmärkningsvärt och allvarligt. Kommunikationsministern säger att SJ:s budget ökar med 17 96. Jag tror att det är riktigt. Han säger också att man måste prioritera. Jag tror att även detta är riktigt. Samtidigt anklagar han emellertid oss socialdemokrater för överbudspolitik. Han glömmer då bort vad effekten skulle bli av det vi skriver i reservation nr 4. Det innebär verkligen besparingar och en ekonomisk förbättring för SJ. Låt mig bara upprepa två argument som jag använde i mitt tidigare anförande. För det första lägger SJ f.n. ut entreprenadjobb som motsvarar 134 årsarbetare till en överkostnad av 110 kr. i timmen. Är kommunikationsministern intresserad av att SJ klarar sina egna jobb i egen regi? Genom en ökad verkstadskapacitet kan SJ spara mycket pengar på just den här delen av verksamheten. För det andra nämnde jag att SJ 1980 fick betala 93 milj.kr. i kostnader för avställda lok och vagnar i väntan på reperationer, beroende på i huvudsak brist på kapacitet vid sina verkstäder. Är kommunikationsministern intresserad av att SJ får sådana resurser att avställningstiden kan minskas, att man kan ha vagnar och lok i transportarbete i stället för att de som nu står avställda på bangårdar? Anser kommunikationsministern att det är rimligt att SJ måste avsäga sig godstransporter i brist på godsvagnar, när det på bangårdar står tusentals godsvagnar i väntan på reparation? Jag är, herr talman, övertygad om att en offensiv satsning på verkstäderna är ekonomiskt lönsam, och jag tycker att det är anmärkningsvärt att kommunikationsministern inte ägnar denna sektor ett enda ord i sitt inlägg.

Herr talman! Kommunikationsministern sade att den ena gången klagar oppositionen över att SJ tar för litet betalt och den andra gången över att SJ tar för mycket betalt. Men det är inte fråga om det när det gäller SJ:s fraktprissättning. Man måste kunna begära att SJ tillämpar en sådan fraktprissättning att verksamheten går ihop, och det sker inte nu. Det får inte vara för lätt att springa till pappa staten och begära mer pengar om verksamheten inte går ihop. F. n. har man en stark misstanke om att det ligger till på det sättet, att där SJ inte är utsatt för konkurrens — det gäller en mindre del, exempelvis malmtransporterna — har SJ en taxa som gör att verksamheten väl går ihop. På den konkurrensutsatta sidan tillämpar SJ däremot en helt annan fraktprissättning. Jag kan ta ett exempel. När det gäller frakterna av stålämnen från Luleå till Borlänge tillämpar SJ en fraktsats som rör sig om ca 4,5 öre per tonkilometer, medan det för malmfrakterna rör sig om ca 15 öre per tonkilometer. Här kan man naturligtvis sätta ett stort frågetecken. Vad finns det för rim och reson i att i det ena fallet tillämpa en mycket låg taxa och i det andra fallet, där man inte är utsatt för konkurrens, en mycket hög taxa? Mot bakgrund av dessa förluster är det naturligtvis mycket viktigt att SJ tillämpar en riktig fraktprissättning. Jag måste också uttrycka samma undran som Rune Johansson, nämligen över att kommunikationsministern inte med ett ord nämnde SJ:s nuvarande verkstadspolitik. Man kan ju säga att det är avsaknaden av verkstadspolitik som gör att SJ nu hamnat i dessa svårigheter, när det gäller tidtabeller, att kunna hålla tågtider. Skall man gå in för en ökad tågföring — och det är riktigt — måste man se till att man skaffar sig de serviceresurser som erfordras. I det här fallet är det ju otvivelaktigt så att SJ har serviceresurser, under förutsättning att SJ vill utnyttja dem. Därför är det väldigt märkligt — jag måste upprepa det — att utskottet skriver: ”Den successiva moderniseringen av SJ:s lokoch vagnpark har också medfört att behovet av underhåll minskat samtidigt som verksamheten rationaliserats. Viss överkapacitet har till följd härav uppkommit i verkstäderna ---.” Det skriver man samtidigt som tusentals godsvagnar står uppställda.

Herr talman! Jag vill gärna säga till både Rune Johansson och Olle Östrand att skälen till att vi i propositionen inte uppehållit oss så mycket kring verkstadsfrågan är att det f. n. pågår en översyn av allt detta inom SJ, den s.k. VO 80, som snart skall komma med förslag. Därför tycker jag inte att det finns någon särskild anledning att göra en stor genomgång innan förslaget kommit från denna utredning, där alla SJ:s anställda och SJ:s ledning är representerade. Jag vill också säga till Rune Johansson att jag efter många år i offentlig tjänst vet att det inte alltid visar sig att verksamhet i egen regi är det billigaste. En viss andel i egen regi är ofta bra för att man skall få en bedömning av kostnaden, men ibland kan det vara väl så klokt att lägga ut saker på entreprenad, särskilt i konkurrens. Detta sade jag till Sven Henricsson när det gällde en eventuell bana vid Husum. Det kunde vara mycket intressant att se vad det skulle kosta om man lade ut den på entreprenad. Ibland undrar jag, Olle Östrand, hur riksdagens ledamöter har tänkt sig att SJ skall skötas. Först och främst får SJ vara något slags kameleont, som byter färg i varje särskilt avtal och ikläder sig en ny roll. Ibland får SJ den samhällsekonomiska rollen. Ibland blir SJ den som hjälper LKAB eller den som hjälper sjöfarten eller den som hjälper de olika kommunala huvudmännen eller den som totalt sett hjälper ungdomar som skall åka på Inter-Rail-kort eller den som skall hjälpa äldre — de skall vara av båda könen och fyllda 60 år — att åka rabatterat. Jag tippar att jag har ett 50-tal frågor om året rörande SJ — i samtliga fall är det olika önskemål. På ett sätt skulle det kanske vara klokt att alla SJ:s avtal godkändes av Sveriges riksdag, med en extra stor majoritet för att det skulle bli en viss stabilitet. Det kanske vore ett rationellt sätt när det gäller driften av SJ — jag börjar tro det. Jag kan hålla med herr Östrand om att SJ totalt sett skall gå ihop. Det gör SJ inte — alltså tar SJ för litet betalt, det kan vi säga. Då frågar jag mig: Är riksdagen beredd att ta konsekvenserna av det och föreslå sådana taxehöjningar att SJ går ihop? Kanske är man beredd att göra det på en hel del avsnitt men säkert inte på alla. Inte vill man att SJ skall ta mer betalt av LKAB, men man vill att SJ skall ta mer betalt av SSAB, ett annat stort statligt företag. Vad skulle hända om det började gå litet knackigt för de här företagen på grund av att SJ hade höga transportpriser? Då menar ni att sjöfarten skulle hålla emot. Ja, det är möjligt. Men i dag klagar sjöfarten över att SJ tar för litet betalt. Jag vill bara säga att vi från riksdagens och regeringens sida inte kan gå in i avtal efter avtal, utan vi måste helt enkelt låta SJ få arbeta efter de regler som man ställt upp. Annars skall vi ändra de reglerna och föreslå att alla olika fraktavtal som SJ sluter skall godkännas av en eller annan myndighet utanför SJ eller också skall vi låta det bli verklig konkurrens på det sätt man har sagt. Herr talman! Till Sven Henricsson vill jag säga att vi vet inte på förhand vad det kan bli för prisökningar under ett år. Vi talar nu om SJ:s budget för 1981/82, och då har vi bedömt prisökningen till 11,7 96, om jag inte minns fel, och lagt på 5 90. Det blir alltså 17 96. Det är möjligt att det blir för mycket i bästa fall, men det kan också bli för litet. Detta får vi se— det kan vi inte säga i förväg. Rune Torwald talar om begravningsentreprenören Norrbom. Det är inte alldeles riktigt framställt av Rune Torwald, för den s.k. begravningsentreprenören kräver i alla lägen likets samtycke till en begravning. I det fallet är ju frivilligheten ganska påfallande. Det är inte så, att herr Norrbom åker land och rike runt och säger att här lägger vi ner, utan vad han gör är att han diskuterar med de kommunala företrädarna på platsen och frågar: Är ni beredda att träffa ett avtal som innebär att ni får en viss ersättningstrafik mot att man lägger ner en järnvägsdrift som inte är lönsam? Där har ju liket så att säga vetorätt mot entreprenörens härjningar. Det tycker jag herr Torwald borde betänka litet, innan han utpekar denna dödens svarta skepnad som vandrar runt i landet. Såvitt jag har förstått finns det en hel del lokala huvudmän som är beredda att träffa sådana avtal. Jag hävdar, herr Torwald — och det tycker jag skall komma in i riksdagens protokoll — att det ibland är mycket billigare med buss än med tåg. Förutsättningen för att tåg skall vara bra är att det är mycket folk och verkliga tätorter. I annat fall är det mycket dyrt. Jag brukar nämna att det drar lika mycket energi att stanna och starta ett snälltåg som att köra en bil 18 mil. Vi skall inte glömma detta. En dieselvagn på järnväg drar tre gånger så mycket energi som en buss, och här har man inte heller den flexibilitet som man skulle önska. Därför menar jag, att om de lokala företrädarna anser att det blir bättre service och bättre ekonomi med buss än med järnväg, skall staten biträda. Jag erkänner, herr Torwald, att det är att häda, men ibland måste man ju tala sanning, även om man då hädar. Naturligtvis kan man diskutera ramen för SJ. Herr Zachrisson sade att regeringen slänger ut pengar på annat. Jag är tacksam för alla tips som man kan få när det gäller att spara, särskilt då det gäller kommunikationsområdet. Tycker herr Zachrisson att vi vräker ut pengar, kan vi kanske göra ännu större SJ-investeringar. Alla lönsamma investeringar som vi kan skrapa ihop pengar till är jag positivt inställd till. Kan jag få något tips om pengar som vi slänger ut i onödan på kommunikationsområdet är jag mycket tacksam. De frågor som jag får och .debatterna i kammaren tyder inte på att det öses ut för mycket pengar. Snarast tycks det röra sig om för litet pengar. Jag hörde Sven Henricsson säga att det under hand finns förutsättningar för kontrakt på 110 godsvagnar per dag — jag upprepar 110 godsvagnar per dag. Vissa av kammarens ledamöter har med mig diskuterat vagnslasttrafi ken vid en eller annan station, varvid det har kunnat röra sig om ett trettiotal vagnar —inte per dag, inte per vecka, inte per månad utan per år. Då förstår ni vilka volymer som ger underlag för järnvägsdrift. Det är skillnad om det stånkar i väg ungefär en vagn i månaden. Det är nivån 110 vagnar vi skall upp till, och det är den typen av investeringar vi skall stimulera, så att vi får över frakter av den volymen på järnväg. Då år järnvägen lönsam, rationell och bra. 110 vagnar per dag, det är en siffra att sträva mot överallt. Det är sådana volymer vi skall arbeta för. Då går det också att få fram pengar för investeringar.

Herr talman! Först vill jag säga att jag delar kommunikationsministerns uppfattning att den översyn som pågår ute i regionerna om järnvägens roll i den regionala trafikförsörjningen måste präglas av realism. Det finns rätt mycket av romantiska inslag när det gäller synen på järnvägen. Den har, precis som kommunikationsministern sade, sina alldeles speciella förutsättningar i tunga trafikområden. De fasta kostnaderna är höga, och därför skall den framtida satsningen på järnvägen ske främst på de avsnitt där industrins godstransporter eller den regionala kollektivtrafiken kräver järnväg för att det skall bli en effektiv trafikförsörjning. Sedan vill jag komma tillbaka till frågan om investeringarna i SJ. Jag tycker fortfarande att kommunikationsministern har en något byråkratisk attityd till investeringarna i SJ. Det här skett en glädjande ökning av användandet av järnvägen, och skälen är många. SJ-ledningen har varit bra på att stimulera folk att åka tåg, bensinpriserna har stigit m.m. Det finns ett stort behov av järnvägstrafik i Sverige. Därmed ökar också kravet på investeringar. Då får man inte låsa sig i något slags död statsfinansiell synpunkt att så och så många procent kan tillåtas. Investeringsvolymen när det gäller SJ måste ju avvägas i förhållande till de krav som ställs av resenärer och godstransportörer. Det har departementet inte lyckats tillgodose. Dessutom måste järnvägen utvecklas potentiellt även när det gäller tekniska resurser — säkerhetsanordningar, nya vagntyper, spårkapacitet osv. Vi kan vänta oss en exponentiell ökning av kraven på järnvägsservice under åren framöver. Eftersom vi vet att det tar ganska lång tid att få i gång denna verksamhet — investeringarna i järnväg är inte gjorda över en natt — måste man få i gång dem i tid. Därför skulle jag vilja varna för denna ”procentuella” fastlåsthet. I stället bör man gå rakt in i verkligheten och fråga sig: Vad krävs för att järnvägen skall kunna möta de behov, på både personoch godstransportsidan, som vi kan förvänta oss under de närmaste åren? Till sist frågan om järnvägens möjligheter att svara mot de regionala huvudmännens krav på kollektiv service — diskussionen om järnvägen skall löna sig osv. Jag delar också synen att man inte skall ha subventioner på järnvägssidan i onödan. Vi har antagligen litet för mycket av det. Hitta gärna vägar att dra in en del av subventionerna! Det skall jag ställa upp på. Men därutöver är det alltså angeläget att se till att de ökade anspråk på kollektiv service när det gäller järnvägstrafik som nu finns ute i regionerna verkligen möts. Där är en öppen redovisning från SJ:s sida kanske det allra viktigaste. Det gäller inte om vi skall ha SJ eller ej, utan att öppet tala om vad det kostar.

Herr talman! Låt mig först få uttrycka min tillfredsställelse över kommunikationsministerns positiva inställning till inlandsbanan. Den banan har jag kämpat för här i riksdagen ända sedan 1972. När det gäller inlandsbanan vill jag i sammanhanget notera att föredragandens, dvs. kommunikationsministerns, och SJ:s uppfattning om hur upprustning av inlandsbanan och dess bibanor bör bedrivas står i överensstämmelse med vad riksdagsmajoriteten beslöt år 1979. De farhågor som då framfördes från centerhåll har tyvärr i viss mån redan besannats. Enligt vår mening borde hela inlandsbanan jämte bibanor ha hänförts till riksnätet, inte minst på grund av deras strategiska betydelse för möjligheten att föra en aktiv och decentra!iserad regionalpolitik. Dessa bandelar kommer också att ha stor betydelse när det gäller att på ett rationellt och samhällsekonomiskt sätt ta till vara de stora energitillgångar i form av torv och skogsprodukter som finns längs de aktuella banorna. Efter hand som flottningen avvecklas kommer värdet av en upprustning av dessa banor att bli än mer uppenbart. Vi vill ånyo framhålla att vi icke delar uppfattningen att en nedläggning av persontrafiken skall prövas på vissa här aktuella delar av inlandsbanan. Centern hävdar sålunda att inlandsbanan bör behandlas som en enhet, eftersom den utgör en livsnerv i Norrlands inland. Vi förutsätter därför att SJ i samarbete med arbetsmarknadsmyndigheterna tillvaratar alla möjligheter till en snabbare upprustning av inlandsbanan med bibanor, till fromma för näringslivet och invånarna i regionen. Herr talman! Eftersom jag glömde detta i går ber jag att nu få yrka bifall till reservation nr 7. När det gäller generaldirektör Norrboms agerande tycker jag att det kommer alldeles för tidigt. Det är väl riktigt att han i viss mån har i uppdrag att arbeta i den riktning det gäller, men innan de regionala huvudmännen skall tvingas ta ställning till en banas vara eller inte vara, bör man ändå ha hunnit utvärdera den lågprissatsning som SJ fick medel till att pröva under tre år. Den satsningen har ju visat sig tillföra även de trafiksvaga bandelarna ett stort antal nya passagerare, trots att man från SJ:s sida knappast gjort några specialsatsningar på dessa bandelar i form av förbättrad tidtabellsläggning eller ökad service i övrigt. Jag bortser då från den blygsamma men lyckosamma satsningen på inlandsbanans norra del förra sommaren. Det är också så att organisationen av den kommunala och regionala trafiken endast i ett fåtal regioner är fullt utbyggd. Man startar på de flesta håll egentligen inte förrän den 1 juli i år. Därför är det alldeles för tidigt att redan nu ta ställning till om man på sikt behöver eller bör använda en bana. Man borde åtminstone ha ett år på sig, innan man skall tvingas ta ställning till sådana för hela området viktiga frågor.

Herr talman! Det är ju inte alls, herr kommunikationsminister, fråga om att vi skall betrakta SJ som någon slags kameleont, som skall anpassa sig till både den ena och den andra.

Nu är det i stället precis tvärtom: förlusterna ökar år från år. När så SJ nu börjar konkurrera med sådana godstransporter som naturligen skall gå sjöledes, får man lätt den misstanken att SJ här inte för en riktig taxepolitik. Som exempel kan vi ta oljetransporterna från Göteborg till Västerås, som har gått sjöledes i många år. Men helt plötsligt lägger SJ in offerter som blir konkurrensdugliga. Vi som har hållit på med trafikpolitik under en del år vet att all sakkunskap hävdar att sjöfrakter är det billigaste transportsättet på långa avstånd, men det är i första hand på de långa avstånden som SJ nu går in och konkurrerar. Jag har ingenting emot att SJ konkurrerar på riktiga villkor med landsvägstransporter, och heller inte med sjötransporter, men som läget nu har blivit tror jag att någonting har gått snett. Till sist ytterligare något om verkstadsrörelsen. Det är riktigt att man nu håller på med utredningen VO 80, men där har ju redan slagits fast att nyanställning av personal för att minska behovet av utläggning av arbeten innebär en kostnadsminskning för SJ. Därför tycker jag inte att det finns någon anledning att vänta tills hela den utredningen blir färdig, utan jag anser att man bör passa på tillfället att använda de resurser som veterligen finns. Jag kan än en gång exemplifiera detta med Bollnäsverkstaden, som tidigare har varit en av SJ:s största driftsverkstäder men som år efter år har nedrustats. Detta kan inte vara riktigt med tanke på alla de trasiga godsvagnar, lok osv. som står uppställda. Jag får vidare konstatera att jag ännu inte har fått något svar på min fråga om kommunikationsministern delar utskottsmajoritetens uppfattning när det gäller SJ:s verkstadsrörelse.